Fru talman! Lars Hedfors undrade vem jag tror betalar företagsskatterna. Ja, jag tror att företagsskatt först och främst betalas av företagen själva och sedan av ägarna av företagen. Hur ser man då i USA på detta? Jag har försökt att ta reda på hur det förhåller sig, eftersom man där har tagit sig före att beskatta företagen hårdare när man sänkte inkomstskatten. Jag har därför skaffat en bok från Congress of the United States, Congressional Budget Office. Jag får be om ursäkt för min något knaggliga engelska. Jag vill dock citera vad som står i kongressens rapport under rubriken The Short and the Long Run: ”In the short run, economic theory holds that an increase in the corporate tax is paid by the corporation. —- —- —- As owners of the corporation, the stockholders bear the full tax — — —.” Som jag har tolkat detta menar man att kortsiktigt säger den ekonomiska teorin att företagen betalar — det är alltså vad jag trodde — och ägarna, aktieägarna, bär hela bördan. Långsiktigt säger man i samma rapport: ”The long-run effects — — —-. One milestone in the theory of corporate tax — — — was the model developed by Arnold Harberger, suggesting that all owners of capital bear virtually all of the tax in the long run.” Alltså: Långsiktigt betalar alla kapitalägare bolagsskatt. I en not säger man: ”- — --owners of capital may bear slightly more or less than 100 percent of the tax, while workers may experience a slight increase or decrease in their wages.” Kapitalägarna betalar således litet mer eller mindre än 100 96, och de anställda får litet mer eller mindre i lön. Men det är väldigt marginellt som dessa påverkas. Det är den ståndpunkt som man har i USA:s kongress. Jag håller med i det avseendet. Det är något märkligt att en vpk-are i Sverige och experterna i USA:s kongress har samma uppfattning. Uppenbarligen har Lars Hedfors en annan uppfattning. Men jag kan i varje fall säga att jag har hygglig expertis på min sida. Jag är alltså inte alldeles ensam. Sedan till en annan sak, Lars Hedfors. Vi i vpk instämmer också i den borgerliga kritiken mot att socialdemokraterna har beskattat småföretagen alltför hårt i förhållande till de stora bolagen. Vi är inte så svala som någon trodde. I varje fall håller vi på att bli varmare när det gäller småföretagen. Det framgår också av vår reservation angående företagsbeskattningen. Jag glömde tidigare att yrka bifall till reservation 19 — mom. 18 — angående skalbolagen, vilket jag alltså härmed gör. Till sist: Det är riktigt att vi inte kan ta ut hur mycket som helst, som Lars Hedfors sade. Men i Riksdag & Departement, och det är inte en av de vanligaste vänstertidningarna, lanserade och beskrev man utredningen URF under rubriken ”Västeuropas lägsta bolagsskatt”. Det är vad vi kommer att få efter URF.

Fru talman! Först några ord med anledning av Lars Bäckström inlägg här om vem det är som egentligen betalar företagsskatten och hur det förhåller sig med uppdelningen på kort resp. lång sikt. På kort sikt är det klart att företagen betalar en större del. Men hur mycket de på lång sikt kommer att betala beror på flera faktorer. Det beror på marknadssituationen — i vilken utsträckning företagen kan övervältra företagsbeskattningen på konsumenterna. Vissa företag kan faktiskt betrakta skatten som en kostnad, medan företag som befinner sig i väldigt effektiv konkurrens inte har den möjligheten. Då får aktieägarna betala på kort sikt. Lars Bäckström sade att på lång sikt skulle alla kapitalägare vara med och betala skatten. Ekonomer blir ju citerade här. Då kommer jag att tänka på en av de mest berömda ekonomerna, och det är då ingen mindre än John Maynard Keynes. Han hävdar ju att vi alla på lång sikt är döda, så då kan man inte gärna vara med och betala skatten. Fru talman! Utan att på något sätt vara överdrivet känslosam måste jag säga att jag blev djupt rörd när jag lyssnade till Lars Hedfors, som talade sig varm för en företagsbeskattningsreform. Han talade om ”århundradets skattereform”. Det är naturligtvis att ta i. Även Kjell Johansson var inne på samma beskrivning. Men vi får väl se hur mycket som återstår av reformen före det här århundradets slut. En fråga skulle jag vilja ställa till Lars Hedfors: Hur kommer det sig att det tog nästan ett århundrade innan ni insåg att det behövdes en reform — först måste ni ju själva använda beteckningen pervers och rutten? Det kunde inte ske på en vecka, eller hur? Men varför har det tagit så förtvivlat lång tid för er att komma till insikt om att systemet måste reformeras?

Fru talman! Hugo Hegelands replik gällde inte mig. Jag borde därför inte heller replikera på Hugo Hegeland. Men eftersom han fällde orden att jag skulle ha använt epitetet århundradets reform, eller något liknande, i mitt anförande, vill jag gärna ha sagt att något sådant uttryck inte kommer att återfinnas i protokollet även om Hugo Hegeland läser detta aldrig så många gånger. Lars Hedfors frågade om det är det invecklade skattesystemet jag tänker på när jag säger att småföretag är diskriminerade. Om det var så, var han beredd att hålla med mig. Ja, till en viss del är det så. Krångel leder ju alltid till att småföretag missgynnas. Men det här är bara en mycket liten bit av det hela. Sådana evenemang i samband med ett jubileum som en talare nämnde här är det helt otänkbart att ett litet företag skulle få göra avdrag för. Dessutom tror jag att det är helt otänkbart även i stora företag. Men det är en annan historia. Ett litet företag är alltid utsatt för en helt annan granskning än ett stort företag. Lars Hedfors säger att vi kommer dragande med samma gamla motionskrav. Ja, men det är ju just här som orättvisorna finns. De gamla motionskrav som vi kommer dragande med avser ju medhjälpande maka i småföretag, i fåmansföretag, för vilka det finns en speciell lagstiftning som missgynnar dessa företag. Det är klart att man måste ha rätt att lyfta fram detta i ett motionskrav. Det gäller då lön till barn i familjeföretag. Det gäller fåmanshandelsbolag, för vilka vi har en lagstiftning som är dels oberättigad, dels onödig. Dessutom är den här lagstiftningen grovt orättvis och diskriminerande gentemot företagen i fråga. Det gäller hyresersättningen i fåmansföretag. Det gäller fåmansföretagsledares bilförmåner. Det gäller egenföretagarnas pensionering. Det gäller arbetsrättsligt skadestånd. Det gäller representationskostnader och föräldrapenning. Dessutom gäller det debiteringen av preliminär B skatt. Det här är bara några av de motionskrav som är omnämnda. Det är bara att konstatera att småföretagare som driver rörelsen i form av enskild firma eller handelsbolag är missgynnade på alla dessa områden jämfört med dem som driver de stora företagen. Jag ställde en enda fråga till Lars Hedfors, som han skulle kunna besvara: Varför kan inte en småföretagare, oavsett företagsform, få teckna pensions försäkring på samma villkor som andra företagare och för den delen också löntagare i Sverige?

Fru talman! Jag är naturligtvis ledsen om jag missuppfattade att Kjell Johansson använde orden ”århundradets skattereform”. Däremot har ett stort antal folkpartister gjort det, och tidningsrubrikerna i dag hade detta budskap. På ett sätt är det helt felaktigt, därför att vi vet ännu inte om det blir en reform. Det är fråga om en omläggning, som skall betalas, och vi får se vad det kostar när notan kommer. Nu presenteras bara fördelarna, ungefär som när man bjuder på en representationsmiddag som man ännu inte har betalat räkningen för.

Fru talman! Lars Hedfors hade förväntat sig en mer avvaktande hållning med hänvisning till pågående utredningsarbete och efterföljande beredning. Jag kan försäkra Lars Hedfors att vi i centerpartiet har intagit en sådan avvaktande hållning i väntan på utredningsresultat och beredning. Det hade varit en helt annan flora om situationen inte hade varit den som Lars Hedfors hänvisade till. Lars Hedfors följde upp detta med att säga att vi har återkommit med samma gamla motionskrav, som till stor del är överspelade i utredningsarbetet. Då vill jag fråga: Hur kan man påstå att exempelvis våra förslag om slopande av 400-timmarsregeln och förändring av åldersgränsen för lön till barn i fåmansföretag skulle vara överspelade i utredningsarbetet, när företagsskattekommittén i allt väsentligt har bifallit dem? Vad gäller utskottsinitiativet inskränker sig Lars Hedfors till att peka på att vi har uppmärksammat problemen och försökt medverka till en lösning, visserligen temporär, men ändock. Varför har då denna skillnad mellan egenföretag och aktiebolag uppstått i majoritetsförslaget, Lars Hedfors, när förutsättningarna är så olika i de båda branscher som nu åtnjuter den möjlighet som jag pekade på i mitt inledningsanförande?
Fru talman! Lars Hedfors motiverar med en generell och stor gest avslagsyrkandet på samtliga motioner med att skattesystemet skall vara enklare. Det håller vi i och för sig med om, men systemet blir väl inte krångligare om ofoget med avdragsrätt för representationskostnader avskaffas, som vi föreslår i vår reservation. Det är snarare precis tvärtom.

Fru talman! Den diskussion som Lars Bäckström och jag för om företagsbeskattningen och vem som i realiteten betalar företagsskatterna är mycket intressant. Under vår resa i USA, som Lars Bäckström har talat om, ställde jag själv ofta till de experter som vi träffade frågan vem som egentligen betalar den skärpta företagsbeskattningen. Jag kan försäkra kammaren att experterna där ingalunda var lika tvärsäkra som Lars Bäckström är, utan de var tvärtom mycket osäkra. Många av dem sade just att den höjda företagsbeskattningen betalas ytterst — det är det som det är fråga om, Lars Bäckström — av konsumenterna i form av höjda priser eller av de anställda i form av sämre löneförmåner. Det hjälper alltså inte att Lars Bäckström läser högt ur kongressrapporten, därför att man där inte går så långt in i problematiken att man undersöker vem som ytterst får betala. Man är rätt naiv om man tror att kapitalet tar på sig sådana här kostnader. I fråga om småföretagarnas villkor i dagens samhälle är både Lars Bäckström och Kjell Johansson ganska svepande i sin argumentation. De säger att småföretagarna har sämre villkor än bolagen. På vilket sätt har de sämre villkor? Vi ser ju dagligen och stundligen hur småföretagen växer upp som svampar ur jorden i Sverige, och det tyder inte på att de har särskilt dåliga villkor. Jag talar gärna om århundradets skattereform, men jag förstår att Hugo Hegeland inte så gärna gör det. Han befinner sig i den för honom mycket trista situationen att han står vid sidan om och tittar på när vi genomför århundradets skattereform.

Jag förstår att de då ägnar sig åt en typ av rönnbärsfilosofi, som Hugo Hegeland gör här. Kjell Johansson säger att de har rätt att motionera. Ja, ni skall självfallet motionera om ni vill göra det. Det jag har försökt peka på är att vi har genomfört ett omfattande utredningsarbete, där landets samlade expertis på skatteområdet har funnits med. Här har man lagt fram förslag, som har prövats i en omfattande remissbehandling. Det vore därför felaktigt, och ett slöseri med resurser, att gå in och göra ändringar nu. Ändringarna skall göras när det hela kan ses i ett större sammanhang. Rolf Kenneryd aktualiserar återigen 16-årsregeln och 400-timmarsregeln. Som han vet är det någonting som för närvarande diskuteras och bereds i finansdepartementet, och det vore lämpligt att avvakta den beredningen innan man uttalar sig alltför tvärsäkert på den punkten. Bestämmelserna har ju tillkommit för att någon inte skall kunna tillskansa sig ekonomiska fördelar som inte kan förklaras av den verksamhet som bedrivs i företaget i fråga. Slutligen vill jag ta upp det Gösta Lyngå säger om representationskostnaderna. Det kanske kan vara bestickande med sådana exempel som Lars Bäckström läste upp i sitt inledningsanförande, men då skall man ha klart för sig att de kostnader som företagen har — SAAB i Lars Bäckströms exempel — i mycket stor utsträckning hänför sig till de anställda. Det är inte fråga om någon representation, utan det är något som går till de anställda i form av festligheter och liknande. Får jag också påminna Gösta Lyngå om att det inte var så länge sedan vi ändrade möjligheterna att göra avdrag för representationskostnader. Vi skärpte bestämmelserna högst avsevärt. Det innebar bl.a. att man inte skulle få lov att göra avdrag för den del av representationen som bestod av alkoholhaltiga drycker.

Fru talman! Om Lars Hedfors tror att jag menar att företagen skulle betala hela sänkningen av inkomstskatterna förstår jag hans inställning. I sådant fall skulle jag hålla med Lars Hedfors. Men vad jag menar är att man i andra länder, vilket RINK påpekar, har låtit företagssektorn vara med och betala. Jag kan förstå logiken i det. Man menar ju att sänkt inkomstskatt inte leder till så stora krav på löneökningar som annars. Man får lägre nominella löneökningar, eftersom mer pengar blir kvar efter skatt. Då får man lugnare löneutveckling. Såvitt jag förstår är en lugnare löneutveckling även ett argument i Sverige för den som står bakom reformen. Alltså gynnas företagen till den delen. Sedan får man en allmän dynamisk effekt som antagligen leder till ökade vinster. Inte ett öre tar socialdemokraterna i sitt alternativ från företagssektorn. Vi har ett skatteuttag på stora börsbolag i dag som, enligt Familjeföretagens skatteberedning för ett år sedan, ligger på ungefär 10 96 på de stora börsbolagen och dubbelt så mycket för de små familjeföretagen. Min poäng är inte att familjeföretagen i och för sig har det oerhört svårt. Min poäng är att de stora börsbolagen har det väldigt mycket bättre än de mindre familjeföretagen. Min poäng är så att säga att likställigheten skall ske när man förbättrar det relativa läget för småföretagen, framför allt genom att skärpa skatteuttaget på vinstgivande storkoncerner, mycket stora vinstgivande koncerner med miljarder i vinst. Vi har dock sådana företag i Sverige i dag. Lars Hedfors, företagen etablerar sig inte bara där skatten råkar vara lägst. I så fall skulle merparten av svenska företag finnas i tredje världen. Företag placerar sig marknadsoptimalt för att få in intäkter. Företagen ser inte bara på att få bort så mycket skatt som möjligt. Den svenska företagsskatten representerar inte mer än 4-5 96 av lönekostnaderna, inte mer än så. Där finns ett mycket gott utrymme för att skattebelägga företagen. Sverige har i dag en låg effektiv bolagsbeskattning, och vi kommer att få en ännu lägre effektiv bolagsbeskattning. 2,8 miljarder sade skatteutredarna att man skulle ta in från företagssektorn. 1,8 miljarder av dessa var engångseffekter av avskaffningen av fonder. Så sänker man arbetsgivaravgifterna med 2,8 miljarder. Man tar alltså inte in ett enda öre, utan får minus. I USA, t.o.m. i det republikanska Reaganska USA, vågade man sig på big business. Det är detta som är felet med den svenska modellen vad gäller företagsbeskattningen, att man inte vågar sig på de stora. Vi har så goda marknadsförutsättningar med arbetskraft, med infrastrukturer att vi ändå har en god marknad för svensk företagsamhet. Under rekordåren följde vi inte en väg som bara byggde på vinstmaximering. Vi hade en utveckling som byggde på nya produkter, ny teknologi, know how. Det är den utvecklingen som tryggar en långsiktig framgång. En vinstmaximerad framgång blir en temporär framgång, icke långsiktig. Det är min poäng. Vi menar alltså att det borde ha varit möjligt att i dag genom företagsskatterna ta in i vart fall drygt 20 miljarder, icke mer. Det borde ha varit möjligt att få ut ett effektivt skatteuttag på i alla fall 5 miljarder mer. Då hade man kunnat finansiera t.ex. den skattereduktion som skall utgå till låginkomsttagarna med ökad företagsbeskattning. Lars Hedfors säger att den kongressrapport som jag har i min hand inte går så djupt. Detta är en kongressrapport på många hundra sidor från USA:s kongress, som har mycket god ekonomisk expertis till sitt förfogande. Jag tror inte att det finns någon motsvarande studie inom RINK eller URF som har belyst vem som har betalat företagsskatterna. Den kanske inte går nog djupt, men det finns ingen utredning som Lars Hedfors kan hänvisa till som går djupare i denna fråga. Därför tycker jag att den står sig gott. Det är till yttermera visso i slutänden en fråga om facklig styrka. Men i det fallet har vi snarast bättre facklig styrka än man har i USA, med deras mycket svaga fackföreningar. Trots det kommer man i USA fram till att det är kapitalägare och företagare som huvudsakligen betalar bolagsskatten.

Fru talman! Lars Hedfors slår återigen på känslorsträngarna. Han tycktes hysa ett visst medlidande med oss moderater, som står utanför skatteomläggningen. Framför allt tryckte han på att man nu föreslår exceptionella marginalskattesänkningar. Nej, det är vi inte alls ledsna för. Jag är tvärtom glad att vi står utanför denna uppgörelse, för dessa exceptionella marginalskattesänkningar beror på att vi har haft exceptionella marginalskattehöjningar. Det hela visar att det är det höga skattetrycket som är det avgörande problemet. Därför har det nu kommit fram att det skattesystem som vi har haft under många år inte fungerar. Systemet har accepterats. Ingen har reagerat, i varje fall inte på vänstersidan. Men ju högre skattetrycket har blivit, desto mer uppenbart har det blivit att detta system inte går att ha. Vad säger då socialdemokraterna? Jo, vi får ha ett annat skattesystem som vi kan ta ut lika höga skatter med. Det, säger vi, är helt uppåt väggarna. Om vi verkligen skall få en reform som gynnar arbete och sparande måste vi sänka det totala skattetrycket. Det sägs att villkoren för arbete förbättras genom denna omläggning. Det är inte alls säkert. Om jag räknar villkoren för arbete i form av den ersättning jag får när jag arbetar och använder den ersättningen för att betala bostad och konsumtion, kommer marginalskattesänkningen att tas tillbaka genom ökade bostadskostnader, ökade konsumtionsutgifter, dyrare el och annan service. Genomsnittsinkomsttagare kommer att till sista öret få betala denna omläggning. Därför förbättras inte villkoren för arbete på något sätt genom detta. Villkoren förbättras bara om vi sänker det totala skattetrycket. Det sägs även att sparandet gynnas. Inte gynnas det nu när pensionssparandet plötsligt skall beskattas med 15 resp. 10 90. Det går inte in i mitt huvud i varje fall. Det är den fortsatta ökade beskattningen som är det avgörande problemet. Det är därför vi måste ha ned den. Sedan kan man utforma skattesystemet på alla möjliga sätt, med hänsyn till den skattenivå man vill lägga sig på. Det primära är att man vill ha en så hög skattenivå och att man därför lägger om skattesystemet, så att man fortfarande kan ta ut dessa orimliga skatter. Det tycker jag är en mycket viktig punkt att komma ihåg. Det är huvudför klaringen till att vi moderater inte kan gå med på denna omläggning. Vi anser att detta är den primära orsaken till de problem vi har, inte själva den tekniska sidan.

Fru talman! Hela mitt första anförande och hela min första replik ägnade jag åt att sakligt beskriva ett antal punkter där mindre företag, huvudsakligen sådana som bedrivs i form av enskild firma och handelsbolag, är missgynnade i skattehänseende. Då säger Lars Hedfors att jag uttrycker mig ganska svepande — när jag har en konkret exemplifiering beträffande de punkter där man är missgynnad. Sedan drar Lars Hedfors till med att vi ju dagligen ser hur småföretag växer upp som svampar ur jorden i Sverige. Var finns den statistiken? Den är nog Lars Hedfors ensam om; jag har i alla fall inte sett den. Jag har sett en statistik, som säger att konkurserna slår rekord i Sverige, trots att vi har en utpräglad högkonjunktur. Men det vill jag inte åberopa, för det är inte betecknade för läget inom småföretagen i dag. Det är en konstighet som inte ens jag begriper mig på. Nu är det slöseri med resurser, säger Lars Hedfors, att rätta till de här orättvisorna som jag har pekat på. När hela Sveriges samlade skatteexpertis har suttit och utrett de här sakerna, då är det slöseri att rätta till det nu! Men saken är ju den, att i utredningarna har hela Sveriges samlade skatteexpertis kommit fram till att det är alldeles otillständigt att det skall vara på det här sättet när det gäller skatten, och man föreslår förändringar. Jag ställde en enda fråga. Envis skall man vara — det har andra också sagt — och jag ställer frågan på nytt: Varför skall inte en liten företagare i Sverige få teckna en pensionsförsäkring på samma villkor som gäller för alla andra företagare och löntagare i Sverige? Om Lars Hedfors vill ha en upplysning, så kan jag tala om att även på den punkten har Sveriges samlade skatteexpertis, som Lars Hedfors uttrycker det, sagt att det är helt otillständigt att det skall vara på det här sättet, och man föreslår att vi skall ändra på det. Varför skulle inte vi ha kunnat göra det i skatteutskottet, Lars Hedfors, när det gäller en så enkel åtgärd som att medge avdrag på rörelsebilagan i stället för på huvudblanketten? Varför har det år efter år varit omöjligt att göra en så otroligt enkel ändring i det svenska skattesystemet?
Fru talman! Beträffande egenföretagarnas pensionering är det ju så — och det känner säkert Kjell Johansson till — att vi har diskuterat den frågan vid ett flertal tillfällen i skatteutskottet. Och skatteutskottet har enhälligt sagt att det är någonting som inte är riktigt bra på den punkten, att vi måste se över detta — och man har t.o.m. uppmanat regeringen att göra det. Nu föreligger två utredningar, RINK, reformerad inkomstbeskattning, URF, utredningen om reformerad företagsbeskattning, som båda två har förslag som kommer att eliminera den här asymmetrin. Då är det väl rimligt att man avvaktar och ser vad som blir resultatet av dessa utredningars förslag innan man tar ställning här i Sveriges riksdag. Det är rimligt att man får ta ett helhetsgrepp på de här problemen och se vad lösningen kan bli, och att man sedan diskuterar detta. Jag skulle vilja råda Kjell Johansson att försöka ge sig till tåls en liten aning på den punkten. Kjell Johansson tar upp alla de reservationer i det här betänkandet där folkpartiet har sina namn med. Det är bara att konstatera att det finns sådana reservationer. Det konstiga med de reservationerna är att många av dem går stick i stäv mot de förslag som finns i utredningarna, framför allt i URPF. I URF är alla, inkl. folkpartirepresentanten, överens om att man skall försöka bredda basen så mycket som möjligt. Men i många av dessa reservationer, framför allt reservationer från moderata samlingspartiet och folkpartiet, gör man precis tvärtom. Man förespråkar det ena avdraget efter det andra, och på det sättet kommer skattebasen att bli smalare. Någon konsekvens och logik måste man väl begära även av folkpartister och moderater i det här sammanhanget. Hugo Hegeland fortsätter naturligtvis att kritisera skattereformen, och jag kan inte frigöra mig från tanken att det är litet av rönnbärsfilosofi nu när man inte är med och genomför de kraftiga marginalskattesänkningar som det är fråga om. Men det finns ju inte mycket att göra åt det, och vi har kanske ingen anledning att fördjupa oss i den diskussionen just nu. Till Lars Bäckström vill jag rikta en liten kommentar: Det är faktiskt inte så att utredningen om reformerad företagsbeskattning inte sätter av ett enda öre till finansieringen. Man avsätter ungefär en miljard kronor, som framför allt bankväsendet kommer att få skjuta till. Det är i och för sig inte mycket pengar i det här sammanhanget. Får jag slutligen påminna Lars Bäckström om att vi inte lever i ett isolerat samhälle. Vi har en industrialiserad omvärld med effektiv framställning av produkter, och vi måste försöka konkurrera med denna omvärld. Det kan inte hjälpas — hur man än vrider och vänder på frågan så är företagsskatten en viktig konkurrensfaktor i detta sammanhang.

Fru talman! Jag är ledsen över att behöva förlänga den här debatten. Men Lars Hedfors måste faktiskt också lägga band på sig om debatten skall ta slut någon gång. Att påstå att vi i skatteutskottet i full enighet år efter år skulle ha varit överens om att detta med pensionsförsäkringen måste ändras, och sedan hänvisa till att den saken måste skjutas på framtiden — det är fullständigt barockt, fullständigt otroligt. Vad har vi Sveriges riksdag till, om vi inte skall rätta till det som är felaktigt, enligt vad vi från samtliga partier är helt överens om? Den beskrivning som Lars Hedfors gör kan verkligen inte jag, och jag tror knappast någon annan heller, svälja. Sedan talar Lars Hedfors om breddad skattebas, och det är så att jag får hjärtat i halsgropen. Vi har i reservationer gått emot att medhjälpande maka i företag missgynnas av skattereglerna. Vi har gått emot att barn i familjeföretag missgynnas, att fåmansbestämmelser missgynnar mindre företagare osv. Är det den breddade skattebasen som Lars Hedfors vill införa? Vilka ytterligare orättvisor är det som skall införas när Lars Hedfors skall bredda skattebasen? Den tolkningen av begreppet breddad skattebas hoppas jag verkligen att Lars Hedfors är ensam om i Sveriges avlånga land.
Fru talman! Till Lars Hedfors vill jag säga att om vi hade tagit in t.ex. 3 miljarder från företagssektorn, hade man kunnat låta bli en bensinskattehöjning på 50 öre. Med Lars Hedfors sätt att se slår ju ökade företagsskatter omedelbart mot konsumtionsutrymmet genom att lönenivån hålls nere. Jag delar inte Lars Hedfors uppfattning. Men om man har den utgångspunkt som Lars Hedfors har, skulle t.o.m. höjda företagsskatter vara åtstramande på konsumtionen. Det är felaktigt i och för sig. Vi har i Sverige haft en extremt hög vinstökning som saknar motstycke, och vi har haft en börsyra. Börsen har inte ökat till 1000 miljarder på grund av att vinsterna i Sverige har gått ner, eller på grund av att vi har haft en alltmer stigande bolagsbeskattning. Familjeföretagens skatteberedning, som förvisso icke är en vänsterorganisation, skrev i en av sina rapporter: ”För börsbolagen sjönk skattebelastningen från 10 till 8 26 under perioden 1984-1986.” Skattenivån sjönk. Vi har en låg företagsskatt. Svenska Dagbladets ekonomiske journalist skrev som analys av URF: ”Det är svårt att se hur utredarna tror att skatteuttaget skall öka. Det kommer tvärtom att minska på de stora börsbolagen.” Med ett enda litet undantag: på banksidan. Men det är alltså ett undantag. Den generella bilden kommer troligtvis att bli ett minskat skatteuttag på företagssektorn. Lars Hedfors talar om 1 miljard. Det är alltså 1 miljard i löpande tillskott. Vidare sänker man arbetsgivaravgiften med 2,8 miljarder. Det blir alltså ett underskott i löpande finansiering framöver. Men jag tror att socialdemokratin kommer att få värdera om. Dagens Nyheter skrev: Antikapitalistiska finansieringsmetoder är inte på modet hos socialdemokratin just nu. Det är sant. Men modet växlar, som bekant!
Fru talman! Låt mig bara i all korthet säga till Lars Bäckström att det är alldeles riktigt att vi har haft en kraftig vinstutveckling i de svenska företagen. Men jag vill också påminna om att vi har genomfört ett stort antal åtgärder för att kapa vinsterna — vinstdelningsskatter och vinstskatter, omsättningsskatter, engångsskatter, osv. Det får Lars Bäckström inte glömma bort. Låt mig sedan säga några ord till Kjell Johansson. När det gäller egenföretagarnas pensionering kan jag citera vad skatteutskottet sade för ett och ett halvt år sedan, nämligen: Utskottet förutsätter att regeringen lägger fram förslag som undanröjer olikformigheterna i de nuvarande bestämmelserna. Nu finns det alltså på den punkten förslag från två utredningar som övervägs i regeringskansliet. Varför i fridens namn kan Kjell Johansson inte lugna sig tills det är färdigberett i regeringskansliet? Det är min fråga. Slutligen till skattebasen. Det är klart att om man föreslår ökade och större avdrag, Kjell Johansson, minskar man skattebasen. Det finns flera reservationer — jag skall inte ta upp tiden med att citera dem — som folkpartiet varit med om och där man pläderar för ökade eller nya avdrag. Genomför man dem minskar man skattebasen.

Fru talman! I samband med gårdagens presskonferens fick vi beskedet att regeringen har för avsikt att höja skattepliktsgränsen för förmögenhet till 800 000 kr. Besked om att, i enlighet med företagsskattekommitténs betänkande, undanta det arbetande kapitalet i små och medeistora företag från förmögenhetsbeskattning lyser fortfarande med sin frånvaro. Jag väntar mig att den socialdemokratiske representanten under den här debatten ger besked på den punkten. Utskottsmajoritetens skrivning är enligt vad jag kan förstå numera överspelad. Under tiden mellan utskottsbeslut och dagens debatt har våra skatter som bekant varit föremål för en omfattande diskussion i en liten krets på toppnivå. Det resulterade under gårdagen i en del besked från regeringens sida. Med ledning av föregående debattrunda kan man kanske ifrågasätta om ni, folkpartister och socialdemokrater, är riktigt på det klara med hur ni skall ha det, men det lät i varje fall så i går. Jag vill i varje fall ha ett klart besked av Bruno Poromaa, om uppgörelsen med folkpartiet innehåller denna viktiga förändring när det gäller förmögenhetsbeskattningen av det arbetande kapitalet i små och medelstora företag. Fru talman! Det är helt ofattbart att vi har en förmögenhetsbeskattning av det arbetande kapitalet i små och medelstora företag. Substansvärdet av en plogi jordbruket eller en svarv i den mekaniska verkstaden förmögenhetsbeskattas! Företagen dräneras på pengar, som i stället med fördel kunde användas för utveckling. När det gäller jordbruket är det mycket viktigt att förmögenhetsskatten på det arbetande kapitalet slopas, i synnerhet som man nu står inför stora förändringar av verksamheten. Jag väntar mig ett besked i positiv riktning från Bruno Poromaa. I reservation 2 i betänkandet har vi moderater påpekat vikten av att den kommande fastighetstaxeringen avseende jordbruksfastigheter inte leder till en höjning av det totala skatteuttaget avseende lantbrukstaxeringen. Jag konstaterar att vi är ensamma om det synsättet. Folkpartiet har, i ljuset av uppgörelsen med socialdemokraterna, aviserat en skattehöjning. Det är i varje fall ett besked. Socialdemokraterna och centern förväntar sig att regeringen skall ta initiativ i frågan. Med utgångspunkt i agerandet när det det gäller villabeskattningen kan jag säga att den nya fastighetstaxeringen med all säkerhet kommer att innebära höjda skatter för jordbruket. Nya problem staplas på oss, av stora problem redan tyngda bönder! Oroade jordoch skogsbrukare vill ha besked om vad som skall hända. I reservation nr 5 tar vi upp en viktig fråga som gäller avdragsrätt för styrkta lantmäterikostnader i samband med strukturrationalisering. En sådan positiv beskattningsåtgärd skulle stimulera till bildande av rationella enheter. Dalarna skulle ha en klar fördel av denna beskattningsförändring. Man frågar sig då: Varför ställer socialdemokraterna inte upp på denna förträffliga idé, som på frivillig grund kan förbättra strukturen på jordbruksenheterna i Dalarna? Alla partier talar om vikten av en levande landsbygd. I den pågående skattedebatten glömmer man oftast detta löfte. Det ena skatteförslaget efter det andra missgynnar landsbygden och dess utveckling. Ett sådant förslag är att slopa avdragsrätten för reparationer och underhåll av mangårdsbyggnader på jordbruksfastigheter. Genom att även i framtiden tillåta avdrag för detta ändamål stimulerar man till en gynnsam utveckling i glesbygden. Jag beklagar att även centern torde ha för avsikt att följa sossarna i denna glesbygdsfientliga fråga. Slopandet av avdragsrätten kommer också att medföra att en stor del av landsbygdens kulturbyggnader på sikt får ett försämrat underhåll. Försvinner avdragsrätten har man inte längre råd att underhålla på ett fullgott sätt. Med det sagda, fru talman, yrkar jag bifall till samtliga reservationer i det här betänkandet som innehåller moderata namn.

Fru talman! Efter att i tidigare betänkande i dag ha behandlat Förenta Staternas budgetunderskott kan man naturligtvis tycka att det är litet avslaget att tala om avdragsrätten för reservelverk i svenskt jordbruk. Men det tillhör ju vår vardag; här växlar det verkligen mellan större och mindre frågor. Frågan är vilka ärenden som är viktigast — det må vi kanske också ha en debatt om. Fru talman! I dessa de många skatteutredningarnas tid kan det givetvis ligga något i att man bör avvakta utredningarnas förslag för att rätta till felaktigheter, inte minst i beskattningen av företag, i detta fall även jordbruksbeskattningen, som detta betänkande handlar om. Utskottets majoritet har naturligtvis utnyttjat detta till max. I praktiskt taget varje delfråga som tas upp i betänkandet hänvisar utskottsmajoriteten till utredningar eller översyner som är på gång. Detta är i och för sig ett redan tidigare klassiskt sätt att enkelt finna skäl att avstyrka motioner, inte minst på företagssidan. Jag vet t.ex. inte i hur många betänkanden om företagsbeskattning under senare år som ordet staketmetoder har använts för att lättvindigt avskriva och avstyrka motioner. I de yttersta av dessa dagar har en i all hast tillsatt utredning om särskild redovisningsmetod för enskild näringsverksamhet lagt fram ett förslag. Där berörs, såvitt jag förstår, frågor om staketmodellen. Jag utgår givetvis från att såväl denna utredning som översynen av förmögenhetsbeskattningen i enskild näringsverksamhet tar bort de skevheter som i dag finns i beskattningen av arbetande kapital i våra företag. Det enklaste sättet enligt folkpartiets sätt att se är att slopa förmögenhets — Prot. 1989/90:21 beskattningen av arbetande kapital i de mindre och medelstora företagen. 8 november 1989 Det handlar om tillgång till riskvilligt kapital. Alla borde inse att en beskattning av detta kapital innebär en belastning för företagen i den alltmer hårdnande konkurrensen, inte minst med utlandet. Fru talman! Även om vi nu enligt majoriteten i utskottet väntar på resultatet av översynen i finansdepartementet, kunde det vara intressant att få veta hur utskottets socialdemokrater ser på frågan. Får vi bort förmögenhetsskatten på arbetande kapital eller hur blir det? En liten virk kan vi väl få! Jag yrkar bifall till reservation nr 1. Fru talman! Inför de nya fastighetstaxeringar som nu väntar oss är oron på många håll stor för vilka ekonomiska effekter de höjda taxeringsvärdena kommer att få, främst i form av genomslag på fastighetsskatten och självfallet även på förmögenhetsskatten. Det betänkande som vi nu behandlar berör ju 1992 års lantbrukstaxering. Vi i folkpartiet anser — liksom vi tidigare gjort — att fastighetsägarna i förväg måste få besked om skatteeffekterna och att det dessutom behövs justeringar av både fastighetsoch förmögenhetsskatten för att inte de nya värdena skall få fullt genomslag vid höjd fastighetsoch förmögenhetsskatt. Inte minst är det viktigt att här ta hänsyn till de väntade regionala variationerna. Det gäller naturligtvis såväl 1990 års småhustaxering som 1992 års lantbrukstaxering, som vi nu diskuterar. Om detta begär vi ett tillkännagivande från riksdagen till regeringen i reservation nr 3, till vilken jag yrkar bifall. Fru talman! Slutligen vill jag ta upp en kär gammal fråga. Tillsammans med min partikollega Gudrun Norberg har jag under flera år motionerat om att riksdagen bör medge direktavskrivning av hela anskaffningskostnaderna när det gäller inköp av reservelverk i jordbruket. Syftet med vårt förslag är att stimulera lantbrukarna till att investera i reservelverk för att de skall kunna klara framför allt djurhållningen vid strömavbrott, som ju förekommer ett antal gånger per år på många ställen i vårt land. Det är viktigt att just tillgängligheten till reserveleverk ökar och ett enkelt sätt vore därför att stimulera till en sådan investering genom att tillåta direktavskrivning. Det handlar om investeringar i storleksordningen ca 30 000 kr.

Fru talman! Jag konstaterar att Leif Olsson accepterar en skattehöjning när det gäller jordbruket efter den kommande fastighetstaxeringen 1992. Genom att gå med på en förhandlingsuppgörelse med socialdemokraterna i går bidrog ni som ett steg på vägen till att höja villabeskattningen med 1,3 miljarder kronor, vilket drabbar också taxeringen av jordbrukets mangårds Jag konstaterar att det blir höjda fastighetsskatter och höjd bostadsbeskattning även för lantbruket 1992.
Fru talman! Det totala skattetrycket är ett begrepp för sig som jag anser att vi borde ta med i den här debatten. I den stora uppgörelse som nu skall föreläggas riksdagen och som jag hoppas skall gå igenom handlar det ju om ett totalt sänkt skattetryck i storleksordningen 6 miljarder kronor. Men att som moderaterna vill i sin reservation göra ett uttalande i en speciell fråga, nämligen att nya taxeringsvärden inte i något fall skall leda till höjning av skattetrycket för en speciell grupp, anser jag vara helt omöjligt att i dag ställa sig bakom. Det innebär att riksdagen skulle skriva ut något slags fribrev för viss typ av fastigheter och viss typ av grupper, i det här fallet lantbrukarna. Som jag ser det är skattereformen, om den går igenom, bra för alla grupper. Folkpartiets inställning är fortfarande den att effekterna på nya taxeringsvärden skall beaktas före reformens ikraftträdande. Detta trodde jag att vi var överens om. Vår reservation är ju för övrigt uppbyggd just på en moderat motion, nämligen Sk406. Det borde Karl-Gösta Svenson nästan applådera i stället för att kritisera.
Fru talman! Vi accepterar inte några skattehöjningar till följd av nya taxeringsvärden. Vi vill fortfarande bibehålla den nivå på skatten som vi har. Den är tillräckligt hög när det gäller såväl villaboende som jordbruk. Vi vill minimera effekterna av en ny sådan fastighetstaxering och inte se att den får genomslag i nya höjda skatter. Vi såg vid uppgörelsen i går att folkpartiet uppenbarligen inte delar den uppfattningen. Det märkliga är att man i våras var överens med moderata samlingspartiet om införandet av ett moratorium när det gäller villabeskattning inför 1990. Man har nu gått ifrån detta och i stället följt socialdemokraterna genom att gå med på att höja skatten för villaägarna fr.o.m. beskattningsåret 1990. Det är effekterna av folkpartiets politik.
Fru talman! Som jag tidigare påpekade diskuterar vi faktiskt 1992 års lantbrukstaxering. Jag upprepar här vad vi uttalade i reservation 3, nämligen att lantbrukstaxeringen inte bör få fullt genomslag i höjd fastighetsskatt. Vad RINK föreslår är ju dessutom att småhus på lantbruk, vilka bebos av ägaren, i princip skall beskattas som andra privatbostäder. Detta gör att det är ännu viktigare att riksdagen bifaller folkpartiets reservation 3 för att man i god tid skall få besked om effekterna och för att den nya taxeringen inte skall få fullt genomslag i höjd fastighetsskatt. Något annat kan vi i dag inte dela ut några fribrev på.

Fru talman! Detta betänkande om jordbruksbeskattning och det förra betänkande vi behandlade gäller ju i mycket hög grad samma frågeställningar. Därför finns det inte någon anledning att återupprepa diskussionen från föregående betänkande. Jag vill påminna om att när vi diskuterar jordbruksbeskattningen berör också denna en ganska betydande del av svenskt näringsliv. Vi hörde nyss att småföretagens antal utgör 352 000 — om jag minns rätt. Även jordbrukssektorn är en stor småföretagssektor med uppemot ett drygt hundratusental heleller deltidsaktiva småföretagare. Därför spelar företagsbeskattningen och utformningen av denna en viktig roll också för dessa grupper. Jag vill i likhet med de två tidigare talarna betona nödvändigheten av att problemet med beskattning av egenföretagarna nu äntligen blir löst. Jag, liksom flera andra talare, inser att vi inte kan åstadkomma detta i dag, men det kan bli aktuellt med en lösning i samband med diskussionen om företagsbeskattning i stort. Det är viktigt att förslag i den riktning som Sven-Olof Lodins utredning om särskild redovisningsmetod kommit fram till tas med i en skattereform. Det är inte desto mindre viktigt att hålla liv i debatten kring frågor som vi tillsammans med moderaterna och folkpartiet har drivit åtskilliga gånger i denna kammare, bl.a. frågan om förmögenhetsbeskattning. Jag vill gärna fråga socialdemokraternas representant i denna debatt hur socialdemokraterna inför skattereformen egentligen ser på frågan om slopande av beskattning av arbetande kapital. Detta är och förblir en oerhört central fråga för småföretagandet i stort. Låt mig kort nämna något om lantbrukstaxeringen 1992. Från centerns sida har vi inte avgett någon reservation och inte heller yrkat bifall till moderaternas motion just med tanke på att man i denna motion — precis som Leif Olsson sade — redan nu vill ha ett beslut om att den nya lantbrukstaxeringen inte skall leda till skattehöjningar.

Det är det som är utgångspunkten för vårt uttalande när det gäller detta betänkande. Jag kan hålla med Karl-Gösta Svenson om att det med erfarenheterna hittills finns anledning till oro för hur sådana här frågor hanteras av regeringspartiet. Men eftersom detta handlar om 1992 års taxering, får vi säkert tillfälle till att hålla ögonen på utvecklingen. Jag tackar för den omsorg om landsbygdens utveckling som här visas från olika håll — jag skall komma ihåg det till debatterna i fortsättningen. Vad beträffar mangårdsbyggnader vill jag bara säga att det är en brist att vi hela tiden måste skjuta frågor framför oss med hänsyn till den pågående diskussionen om en ny skattereform. Jag tycker inte att vi redan nu skall avslå förslag som inte ens är verklighet. Fru talman! Jag tänker inte gå in på de andra områdena här, utan jag vill bara avslutningsvis yrka bifall till samtliga reservationer som centerpartiet har undertecknat.
Fru talman! Det hade nog varit på sin plats att Håkan Hansson hade talat om vilken centerpartiets inställning är när det gäller avdragsrätten för man gårdsbyggnad. Delar ni RINK:s uppfattning i den frågan, att avdragsrätten skall slopas? När det gäller 1992 års taxering av jordbruksfastigheter hade det väl också varit på sin plats att man från centerns sida hade ställt upp för den moderata reservationen, just för att väcka opinion och skapa intresse för att jordoch skogsbrukare får det besked de så väl behöver, om de skall förvänta sig nya ökade skatter efter 1992 eller inte. De har problem den dag som i dag är — det vet väl Håkan Hansson — och förväntas få svåra problem i samband med de strukturförändringar som vi står inför. Det hade allt varit på sin plats att centerpartiet hade ställt upp klart och entydigt för den kategorin, i stället för att låta den förvänta sig nya skatter.
Fru talman! Jag förstår att det är frestande för Karl-Gösta Svenson att se till att det efter den här debatten publiceras i Vi och Vår Landsbygd att centern inte är för att motverka höjd beskattning på lantbruksfastigheter 1992. Men det finns faktiskt de bland dem som äger lantbruksfastigheter i dag som kanske inte tillhör dem som har det så svårt. Jag tackar för omtanken om lantbruksnäringen och de omställningssvårigheter som den står inför, men det finns också en grupp som har haft andra syften med sina förvärv av lantbruksfastigheter. De har bidragit till att priset på jordbruksfastigheter har stuckit i höjden, vilket har bidragit till att prismarknaden i dag är sådan att det inte går att leva på jordbruket. Då kommer vi in på jordförvärvslagen och liknande; det kan vi ta upp i något annat sammanhang.
Fru talman! Bara en kort kommentar till det allra sista. Vi har sett i en nyligen avlämnad utredning från professor Sören Wibe, att jordförvärvslagen inte alls haft någon sådan betydelse. Snarare har den varit hindrande för utvecklingen av landsbygden. Sören Wibe har alltså helt anammat den politik som vi har fört i frågan om jordförvärvslagen.
Fru talman! Jag vill bara konstatera att Karl-Gösta Svenson och jag kanske inte riktigt har samma referensramar på det jordbrukspolitiska området. Det må vara. Att i dag säga att lantbrukstaxeringen 1992 inte får innebära en enda kronas höjning av fastighetsskatten, som ju egentligen var innebörden av ert krav, menar vi är orimligt.

Fru talman! Det betänkande som nu behandlas är föranlett av åtta motioner, som tar upp frågor som har anknytning till beskattning av jordbruk. Motionerna har väckts under den allmänna motionstiden under föregående riksmöte. Ett flertal av dem har också varit föremål för riksdagens ställningstagande vid tidigare tillfällen. Det ställningstagande som riksdagen då har gjort, nämligen avslag på motionerna, har motionärerna inte kunnat acceptera, utan det har fått till följd att de har återkommit. Man har ändrat på datum, och sedan har det varit en ny, fräsch motion som lämnats till riksdagen för förnyad prövning. Utskottets behandling av motionerna har resulterat i sju reservationer, vilka jag i korthet skall kommentera. Jag vill då först beröra de reservationer som riksdagen så sent som under riksmötet 1987/88 avslog, nämligen reservationerna 4 om reservelverk och 5 om lantmäterikostnader. I de båda fallen hänvisar utskottets majoritet till de tidigare ställningstagandena, och jag yrkar således avslag på reservationerna. När det sedan gäller reservation 6 om arbetsmiljön, vill utskottsmajoriteten bl.a. hänvisa till det arbete som påbörjats i den s.k. arbetsmiljökommissionen, som före den 30 juni nästkommande år skall redovisa en kartläggning av arbetsmiljöproblemen på olika områden. Den skall också, vilket här är av betydelse, redovisa förslag till ekonomiska styrmedel som man bör skapa för att få till stånd en bättre arbetsmiljö. Därutöver skulle jag också vilja peka på det beslut som vi tog här i kammaren under vårsessionen om införandet av en tillfällig arbetsmiljöavgift. De pengarna kommer att förvaltas av arbetsmiljöfonden, och avsikten är att de så småningom skall användas till olika investeringar i syfte att förbättra arbetsmiljön där sådana förbättringar är nödvändiga — och där är inte jordbruket undantaget. I den sista reservationen vid betänkandet krävs att rätten att dra av kostnader för reparation av bostäder i jordbruk skall bibehållas. Enligt utskottsmajoriteten finns det i dag ingen anledning att tillmötesgå det förslaget, eftersom det i dagsläget inte finns något förslag från regeringen att göra en sådan förändring — det är ju RINK som har föreslagit detta. Det är alltså inte aktuellt i dag. Avslutningsvis vill jag något kommentera de tre första reservationerna i betänkandet. När det gäller den första reservationen vill jag hänvisa till de tre utredningar som under försommaren har presenterat sina förslag om inkomstbeskattningen, företagsbeskattningen och de indirekta skatterna. Det omfattande arbete som dessa utredningar har åstadkommit kommer nu efter en bred remissbehandling att resultera i förslag från regeringen, som till stora delar förhoppningsvis tillmötesgår reservanterna bakom den första reservationen. Som också framkommit i bl.a. massmedia, har regeringen under gårdagen meddelat att man har för avsikt att framlägga ett förslag om en kraftig höjning av skiktgränserna inom förmögenhetsbeskattningen. Det måste väl också vara något som kan anses till vissa delar tillmötesgå reservanternas önskemål? Detta får bli mitt svar till samtliga borgerliga ledamöter på den fråga som jag har fått i deras anföranden. Om de två sista reservationerna, nämligen nr 2 och nr 3, som handlar om 1992 års lantbrukstaxering, vill jag säga att jag tycker man är tidigt ute. Det är moderaterna och folkpartiet som står för dessa reservationer, som är identiskt lika så när som på en mening. Moderaterna vill att skattskyldiga i vart fall något år i förväg kan få besked om att en fastighetstaxering inte kommer att tillåtas resultera i kraftiga skattehöjningar, medan folkpartiet framhåller att de skattskyldiga i förväg bör få besked om skatteeffekterna av en fastighetstaxering. Enligt vår uppfattning är det svårt att tillmötesgå sådana öns kemål, eftersom beskattningsreglerna hitintills regelmässigt har omprövats i samband med att resultatet av en ny allmän fastighetstaxering blivit känt. Det är knappast troligt att 1992 års taxering av lantbruksenheter blir ett undantag. Fru talman! Med det här har jag kommenterat samtliga reservationer, och jag vill avsluta med att yrka avslag på alla dessa och i övrigt yrka bifall till hemställan i detta betänkande.

Fru talman! I TV i går kväll såg vi statsminister Ingvar Carlsson tala på en presskonferens, Bruno Poromaa. Han informerade om att socialdemokraterna och folkpartiet nu var överens om — som jag kallar det — skatteomläggningen. Statsministern hänvisade till de tre utredningar som föregått de senaste fem veckornas intensiva förhandlingar med två borgerliga partier om det nya skatteförslaget. Såvitt jag förstår inryms i gårdagens uppgörelse att avdragsrätten för mangårdsbyggnader kommer att försvinna. Så enkelt kan alltså inte Bruno Poromaa göra det för sig att han hänvisar till att det ännu inte föreligger något beslut. Det föreligger ju faktiskt i grunden ett regeringsbeslut om att man vill ha det så här, och innehållet i det beslutet instämmer tydligen folkpartiet i. Bruno Poromaa, som är från Norrland, borde ha all anledning att vilja bibehålla denna avdragsrätt för att inte försämra möjligheterna till nya investeringar på den norrländska landsbygden. Jag lade märke till att både Ingvar Carlsson och Kjell-Olof Feldt sade att det inte kan göras några ensidiga förändringar i den träffade uppgörelsen, utan sådana måste göras i samråd med de partier som har deltagit i uppgörelsen. Man ”nitar” i stort sett fast både centern och folkpartiet genom gårdagens uppgörelse. Det är vidare viktigt att komma fram till ett beslut i frågan om beskattningen av förmögenhet i det arbetande kapitalet i företagen. Bruno Poromaa svarar inte på frågan om man också har kommit överens på den punkten. Det går inte att hänvisa till de utredningar som gjorts, eftersom dessa över huvud taget inte har behandlat frågan om förmögenhetsbeskattningen. Det ärendet har legat på regeringens bord. Om regeringen har diskuterat frågan med de borgerliga partiernas företrädare, då är det fantastiskt om det ingår i uppgörelsen att man inte skall ta hänsyn till det arbetande kapitalet. Jag vill få ett besked, Bruno Poromaa, huruvida socialdemokraterna kommer att lägga fram en proposition som går ut på att förmögenhetsbeskattningen på det arbetande kapitalet slopas. Vad så gäller fastighetstaxeringen 1992 konstaterar jag med erfarenhet av tidigare socialdemokratiska förslag och med kunskap om gårdagens presskonferens att det blir högre skatt för jordbruket. Genom gårdagens uppgörelse kommer skatten för villaägarna att höjas i och med den kommande fastighetstaxeringen. Därav måste den logiska slutsatsen dras att ni är beredda att göra samma sak för jordbruksoch skogsbruksägarna.

Fru talman! Låt mig bara göra en kommentar till Bruno Poromaas inlägg om framtida beskattning av förmögenhet i arbetande kapital. Kan jag tyda Bruno Poromaa så att den översyn som nu sker får till resultat att den beskattningen försvinner? Den frågan är ju mycket vital. Bruno Poromaa sade — jag tror nästan ordagrant — så här: Resultatet tillmötesgår förhoppningsvis reservanternas krav. Bruno Poromaa kan ju tillse detta genom att helt enkelt rösta på reservationen.
Fru talman! Det är nästan omöjligt att föra en debatt med Karl-Gösta Svenson, eftersom han spekulerar så otroligt mycket. Jag har exempelvis inte sett något förslag beträffande mangårdsbyggnaderna, som ni berör i reservation 7. Det är meningslöst att debattera en fråga i vilken det inte föreligger något förslag. Jag vet inte heller om frågan om avdragsrätt för mangårdsbyggnader finns med i den överenskommelse som har träffats mellan partierna. Om moderaterna hade deltagit i skatteförhandlingarna hade Karl Gösta Svenson varit bättre informerad. Så till frågan om lantbrukstaxeringen år 1992. Om folkpartiets och i synnerhet moderaternas önskemål uppfylldes, tror jag att det skulle vara en björntjänst för er. Frågan vore säkerligen bra för er att använda i valrörelsen som skrämselpropaganda. Vad som gäller om förmögenhetsbeskattningen på arbetande kapital framgår klart av utskottets skrivning, varför jag inte ytterligare skall debattera den saken. Jag rekommenderar er att ge er till tåls och inte vara så heta på gröten.
Fru talman! Här ser vi, Bruno Poromaa, konsekvenserna av att föra dessa skattediskussioner på toppnivå där bara ett fåtal personer deltar. Den diskussion som gäller beskattningen av svenska folket borde äga rum i riksdagen och dess utskott och inte vid sidan om riksdagen.
Fru talman! Det är en självklarhet att den debatten måste föras på någon nivå. Så småningom kommer den till riksdagen. Var så säker på det, Karl Gösta Svenson.

Fru talman! I skatteuppgörelsen mellan i första hand socialdemokraterna och folkpartiet, vilken till vissa delar även stöds av centern, har man uppenbarligen kommit överens om olika slag av miljöavgifter, eller rättare sagt: miljöskatter. Det gemensamma budskapet från dessa partier kan bara uppfattas på ett sätt, nämligen att miljöavgifter enligt deras modell är nya skattepålagor, eftersom syftet är att finansiera skatteomläggningen. Vi moderater trodde att det fanns en bred enighet om att ekonomiska styrmedel borde utgöra en väsentlig del av miljöpolitiken. Den senaste tidens diskussioner har emellertid klart visat att huvudinriktningen beträffande miljöavgifter är att dessa skall skaffa staten mera inkomster. Den nuvarande energibeskattningen är ett lapptäcke av olika principer och regler. Nu kommer detta lapptäcke att breda ut sig ytterligare genom tillkomsten av miljöskatter. Såvitt jag kan förstå är folkpartiets representanter i skatteutskottet helt överkörda av sin partiledare. Han har ju nämligen klart uttalat att en del av finansieringen av skatteomläggningen kan utgöras av miljöavgifter, eller rättare sagt miljöskatter. I folkpartiets reservation står det att miljöavgifterna skall konstrueras på ett sådant sätt att de sjunker om förorenaren vidtar de reningsåtgärder man vill åstadkomma, annars blir miljöavgiften en skatt. I den uppgörelse folkpartiet har träffat med socialdemokraterna utgör miljöavgifter en av finansieringskällorna. Hur förklarar folkpartiet denna helomvändning? Vad innebär det för framtiden? Får vi en fortlöpande höjning av miljöskatterna, eller hittar man på nya skattebaser inom miljöområdet? Eller förväntar man sig inte att miljöskatterna skall stimulera till förbättrad reningsteknik? Jag vill samtidigt ställa en fråga riktad till både socialdemokrater och folk partister: Med hur mycket stiger bensinskatten år 1991, när vi får nya miljöavgifter? Detta framgår inte riktigt av de handlingar som lämnades ut vid presskonferensen i går. Vi moderater har alltid hävdat att miljöavgifter framför allt skall vara ett styrmedel som kan ge oss en bättre miljö. Miljöavgifter skall användas där en tydlig valmöjlighet föreligger för konsumenten eller producenten. Miljöavgifter leder då snabbt till långtgående, goda effekter för vår miljö. Vad beträffar miljöavgifter vill vi moderater inte blanda in statsfinansiella ståndpunktstaganden. Miljöavgifter kan därför enligt vår uppfattning inte utgöra en källa för finansiering av en marginalskattesänkning. Moderaterna förordar en sammanhållen politik som skall leda till en minskning av miljöskadorna. Detta vill vi åstadkomma genom energibeskattning i kombination med olika slag av miljöavgifter och miljökrav. Vi vill därför införa en koldioxidskatt. Eftersom ingenting egentligen kan göras för att undvika utsläpp av koldioxid vid förbränning, blir det fråga om en skatt som samtidigt blir styrande vid valet av bränsle för användning vid produktion av elkraft och värme. Energibeskattningen enligt moderat modell blir enkel och samtidigt styrande. Vi förordar således moms på energi i kombination med en koldioxidskatt om 30 öre per kg utsläpp av koldioxid. När bränsle används som insatsmedel i industriprocessen, exempelvis i järnoch stålföretagen och i cementindustrin, skall vi inte beskatta koldioxidutsläppen. Detta är typiska exempel på områden där vi skall ställa miljökrav. Koncessionsnämnden fyller en viktig funktion i detta avseende. Nuvarande punktskatter på energiområdet skall enligt vår mening avskaffas. Bensinskatten ersätts delvis av en trafikskatt. Allt detta är förändringar inom ramen för nuvarande sammanlagda energiskatter om ca 31 miljarder. Bensinpriset höjs inte med den inriktningen av beskattningen som vi förordar. Fru talman! För att stimulera till fortsatt produktion av värme i fjärrvärmeverk vill vi i momssammanhang införa en nollskattesatsnivå vid tillhandahållande av värme. Detta är exakt samma regler som finns i England. Den av oss moderater förordade energiskattepolitiken stimulerar till användning av icke fossila bränslen. Den stimulerar till användning av miljövänliga alternativ, såsom sol och vind. Den beskattar inte vårt inhemska bränsle, biobränsle. Etanol t.ex. blir skattefritt. I kombination med denna energibeskattning vill vi dessutom införa miljöavgifter och miljökrav. Miljöavgifter skall inte betraktas som en inkomstkälla för staten. I konsekvens därmed vill vi att den nuvarande miljöskatten på inrikesflyget omarbetas till en miljöavgift i syfte att åstadkomma miljöförbättrande åtgärder inom flyget. Vi har i detta betänkande två reservationer avseende gödselmedelsavgiften och bekämpningsmedelsavgiften. Det är sedan länge känt att vi vill slopa denna punktbeskattning av produktionsmedel. Dessutom har vi en reservation som gäller inbetalningarna av indirekta skatter. Dessa inbetalningar skall ske på ett likformigt sätt, vilket är en självklarhet. Vi har tidigare haft en debatt i finansutskottet i fråga om betalningsmedel. Vi anser att dessa inbetalningar skall kunna göras via postgiro och bankgiro och bestämmelserna skall vara entydiga. Fru talman! Med det sagda yrkar jag bifall till reservationerna 1, 8, 12, 15 och 21 i betänkandet.

Fru talman! I detta betänkande behandlas ett antal motioner rörande frågor om miljön och med skatteanknytning, alla från den allmänna motionstiden. Två av folkpartiets partimotioner behandlas också, och behandlingen avser då de avsnitt i motionerna som rör miljöavgifter. Motionerna är folkpartiets partimotioner om trafik och miljö samt motionen om miljö och utveckling. I den motion som behandlar miljö och utveckling förs ett ganska intressant resonemang om olika statssystems inverkan på miljön i olika länder, dvs. hur planekonomi resp. marknadshushållning påverkar miljön. Detta är väl i dag inte något speciellt hett ämne; alla vet ju hur det står till i planekonomierna. Men det är intressant att konstatera att marknadstryckets förmåga att ändra företagens produktionsinriktning är mycket betydande. Låt mig nämna ett exempel. Under förra året infördes i Sverige ett antal klorfria produkter på massaområdet enbart beroende på det konsumentoch miljöintresse som uppstod. Konsumenterna styrde alltså produktionen i mycket hög grad. Detta är naturligtvis bra. Detta hade kunnat påskyndas om statsmakterna hade velat hjälpa till och om de hade varit på alerten i fråga om att införa miljöavgifter. Svensk industri har på massaområdet gjort ganska betydande insatser. Jag har själv i mitt civila yrke varit verksam och arbetat ganska mycket med vattenrening. Det finns ofta en stor benägenhet att hacka på svensk industri, inte minst massaindustrin. Jag tycker att det är litet orättvist. Man ligger internationellt sett mycket långt framme. Det kan vara intressant att se på vad som har hänt. Det är ingen mening för ett företag att köpa massa eller själv odla skog, transportera till bruket och koka eller slipa för att få fram massa för att sedan släppa ut fibrerna i våra vattendrag. Alla begriper att det skulle vara en ganska dålig affär. Här finns ett starkt ekonomiskt incitament att ta vara på massan och minska utsläppen. Detta gäller även kemikalier. Det är en lika dålig affär att köpa kemikalier och sedan släppa ut dem i vattendragen. Om man kan ta till vara dem är det av stort värde. Miljöavgifterna kommer här in som ett annat ekonomiskt incitament som befordrar sparande. Det krävs dock att man tänker sig för när man skall utforma miljöavgifterna. Man kan inte utforma dem hur som helst. De måste utformas så att de verkligen påverkar de faktorer som man vill påverka inom ett företags verksamhet. Den andra partimotionen handlar om den allmänna miljöavgiften på flygtrafik som infördes för något år sedan. Det är inte fråga om en miljöavgift i ordets egentliga bemärkelse, utan det är en ren skatt. Avgift utgår på starter och landningar. En flygtrafik utan starter och landningar är som bekant ganska ineffektiv. Man kan således inte påverka avgiften. Man kan möjligen dra ner trafiken som sådan och inte starta över huvud taget. Det är ju detsamma som att trafiken försvinner. Med den utgångspunkten kan man möjligen tala om en miljöeffekt. Miljöavgifterna skall naturligtvis utformas så att de påverkar användning av bränslen och motorkonstruktioner. Det tillkännagivandet vill vi ge till regeringen. Miljöavgiften måste konstrueras så att utsläppen sjunker. De företag som drabbas av avgift skall då införa de reningsåtgärder som man vill åstadkomma, annars bli det en skatt. Detta innebär att de medel som har inkommit genom miljöavgifter inte utan vidare kan återgå till företagen för miljöförbättrande åtgärder. Om det finns någon form av identifikation fungerar inte miljöavgifterna som det är tänkt. För ungefär fem år sedan införde riksdagen miljöavgifter på handelsgödsel och bekämpningsmedel. Då fanns en moderatoch centerreservation som sade att jordbrukarna först skulle ha avdrag för avgifterna. Sedan skulle dessutom de influtna medlen återföras till jordbrukarna. Det förslaget skulle innebära att jordbruket kollektivt skulle uppbära större summor än det hade betalt in i miljöavgifter. Jag tillät mig då, och jag tillåter mig fortfarande, att tvivla på den typen av åtgärder. Slutligen måste avgifterna också relateras till någon form av bedömning av hur mycket miljön tål. De måste utformas så att de blir kännbara för företagen, om man skall få till stånd en omläggning. Socialdemokraterna har under många år bekämpat de tankar vi har fört fram om att man skall införa miljöavgifter. Jag minns hur Birgitta Dahl i en interpellationsdebatt med Bengt Westerberg gjorde honom nästan helt förtvivlad genom att oavbrutet säga att företagen inte skulle kunna köpa sig fria. Det hjälpte inte hur många gånger Bengt Westerberg än påpekade att det i dag faktiskt är gratis att smutsa ner miljön. Så småningom har man dock kommit underfund med detta. Arbetet med miljöavgifter tog inte ordentlig fart förrän vi från folkpartiets sida i KIS, Kommittén för indirekta skatter, krävde att energibeskattningen helt skulle föras till miljöavgiftsutredningen. Vår grundsyn är nämligen att energibeskattningen skall bestå av miljöavgifter och ovanpå detta en mervärdeskatt. Därmed har jag också i viss mån svarat litet grand på Karl-Gösta Svensons frågor. Karl-Gösta Svenson spelade upp en väldig indignationsvals från talarstolen. Jag förstår mig inte riktigt på det. Såvitt jag kan förstå är vi helt överens om hur energibeskattningen skall utformas, nämligen med miljöavgifter i botten och mervärdeskatt ovanpå. Det är det systemet vi vill genomföra. Nu säger Karl-Gösta Svenson att vi har förfuskat tanken genom att gå med på en finansiering med miljöavgifter. Vi har en miljöavgift som Karl-Gösta Svenson själv sade att man inte kan göra något åt, nämligen avgiften på koldioxidutsläpp. Koldioxid uppstår vid förbränning. Det ligger i sakens natur, och det är meningen. Därför har vi tagit med koldioxidavgiften som en del av finansieringen av skattereformen. Karl-Gösta Svenson frågade hur mycket bensinpriset kommer att stiga 1991 när miljöavgiften införs. Om jag inte tar fel är 50 öre av den bensinprisökning på 1,50 kr. som har diskuterats ett uttag av koldioxidavgift. Det skall motsvara koldioxidavgiften. Koldioxid uppstår som bekant även när man förbränner bensin. Såvitt jag kan se är vi helt ense om samtliga detaljer i energibeskattningen. Den punkten kan moderaterna med fördel avföra från indignationslistan när de skall ut och kritisera den skatteöverenskommelse som har träffats. Fru talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationerna 2,9 och 21.

Fru talman! Kjell Johansson är inte konsekvent. Han talar om miljöavgiften — när det gäller miljöskatten — på flyg och säger att det inte är riktigt. I det avseendet delar jag hans uppfattning. Jag sade redan i mitt inledningsanförande att miljöskatten skall omarbetas till en miljöavgift på flyget. Avgiften på koldioxid är också en typisk skatt. Eftersom man inte kan rena koldioxidutsläppen är det ingen form av avgift. Man kan inte avfasa den mot noll. Om vi skall införa miljöavgifter i vårt land — vilket vi t.ex. gör på svaveloch kväveutsläpp — skall det innebära en stimulans till att man skall minska utsläppen. På sikt skall avgiften försvinna. Den skall fasa ut till noll om det är någon mening med att ha en miljöavgift. Detta måste folkpartiet komma till rätta med. Vi för en konsekvent politik i det avseendet. Vi har en skatt i botten, en koldioxidskatt, och till det kommer en mervärdeskatt. När det gäller bensinen vill vi ha en trafikskatt som skall inrymmas i det nu gällande skatteuttaget på bensin. Vi vill inte höja någon form av bensinskatt eller över huvud taget höja energiskatterna. Till detta kommer att vi föreslår miljöavgifter beträffande svavel och kväve. Det är avgifter, märk väl, som på sikt kan fasas ut. De skall då inte ingå i en finansiering av sänkta marginalskatter. I ett pressmeddelande från socialdemokraterna står att i finansieringsplanen för 1990 skall bensinpriset stiga och 34 öre per liter utgöra miljöavgift. Det har framgått av pressen och av uppgifter vi fick via media i går att bensinpriset skall stiga med 1,50 kr. fr.o.m. den 1 januari. Det har talats om att det finns en koldioxidskatt i botten på 25 öre per kilo. Om jag är rätt informerad motsvarar det en koldioxidskatt på ungefär 60 öre per liter. Såvitt jag förstår sker ytterligare en höjning av bensinpriset år 1991.
Fru talman! Jag tycker att detta är något av en strid om påvens skägg. Det är möjligt att jag inte är konsekvent då det gäller vokabulären, att jag råkar kalla en miljöskatt på koldioxid för miljöavgift. Möjligen kan det ha ett visst värde när man skall beskriva folkpartiets inställning och linje här, nämligen att vi vill ha miljöavgifter i botten och sedan mervärdeskatter ovanpå detta. Att ytterligare komplicera det genom att tala om en koldioxidskatt kan möjligen ha ett pedagogiskt värde när det gäller att lära människor att koldioxid bildas vid förbränning. Men någon skillnad i sakfrågan gör det inte. I princip är vi alltså totalt eniga med er moderater om hur beskattningen skall se ut. Karl-Gösta Svenson har tydligen bättre informationer än vad jag har om den uppgörelse som är träffad. Det är intressant i och för sig. Han talar om en något annorlunda nivå på avgiften. Jag säger att den kommer att bli ca 50 öre då det gäller bensinen, medan Karl-Gösta Svenson säger att den blir 60 Öre. Det intressanta är att vi är överens. Att vi inte är överens om nivån på skatten är ingen hemlighet för svenska folket. Det har vi verkligen gått ut och klargjort, att vi inte är med på en social nedrustning av det mått ni vill företa samtidigt med en sådan här skatteomläggning. Att t.ex. lägga på kommunerna enorma besparingskrav i detta läge innebär ju att man måste höja kommunalskatten, det som ni basunerar ut att ni är så rädda för att göra. Det är ju er politik, med våldsamma besparingar för kommunerna, som innebär en risk för att kommunalskatten kommer att höjas. Den debatten får vi väl tillfälle att föra senare. Jag konstaterar att vi då det gäller principerna för energibeskattning är totalt eniga. Jag föreslår än en gång att ni från moderaterna lägger ner kritiken på den punkten. Den är en kritik mot er själva.
Fru talman! Det är bra att folkpartiet har närmat sig våra idéer när det gäller energibeskattningen och miljöavgifter. Det har inte framgått av ert agerande hittills. Det har uppfattats så att ni vill använda miljöavgifter i första hand för att finansiera en skattesänkning. Då förfelas användningen av miljöavgifter som styrmedel. Vi har entydigt framfört att vi vill använda en koldioxidskatt tillsammans med miljöavgifter. Det är den väsentliga skillnaden mellan moderat politik och folkpartiets politik. Vi vill genomföra en skattereform, inte en skatteomläggning. Vi vill från moderat håll sänka skattetrycket. Vi står på en bergfast grund när vi säger det. Vi vill sänka skattetrycket utan att rasera välfärden. Vi ser dagligen hur välfärden är i gungning, med det skattetryck som vi har. Vi har köer i sjukvården. Barnomsorgen och äldreomsorgen fungerar inte. Till stor del beror detta på det höga skattetrycket i vårt land. Därför måste vi enligt vår uppfattning sänka skatterna. Genom en skattesänkning i kombination med avreglering, bantning och effektivisering av den offentliga sektorn får vi en gynnsam samhällsutveckling i vårt land.
Fru talman! Om detta senare förhållande är vi i långa stycken också överens med er moderater. Jag tycker att ni kan lägga ner kritiken även på den punkten. Om ni skall kritisera oss i folkpartiet ligger det en poäng i att ni tar fram någonting där vi inte är överens, där vi inte har samma grundläggande synpunkter. Vi vill också sänka skattetrycket. Det gör vi i samband med denna skattereform, som ni inte vill vara med om. Vi sänker skattetrycket med sex miljarder i samband med denna reform. Fru talman! Jag är ledsen att denna debatt kommer upp. Den hör inte hemma under miljöavgifter precis, men vi får väl ändå ta den när jag blir attackerad. För att gå tillbaka till miljöavgifterna: Det vi nu tydligen är oense om då det gäller finansieringen av reformen har att göra med att vi från folkpartiets sida har gjort det felet att vi har talat om miljöavgifter i stället för att vara korrekta och tala om en koldioxidskatt. Jag kan inte lova Karl-Gösta Svenson att vi kommer att göra det i fortsättningen. Men jag kan lova honom att det vi har gjort är att ta en koldioxidskatt till hjälp för att finansiera reformen.

Fru talman! Debatten om miljöavgifterna ligger också med i stöpsleven när det gäller skattereformen. Jag kan inledningsvis med glädje konstatera att vi i dag i denna kammare tar en debatt kring miljöskatter alternativt miljöavgifter som en naturlig del i skattepolitiken, att vi i Sveriges riksdag har kommit fram till att miljö/ekologi och ekonomi är två sidor av samma sak. Utgångspunkten för en resultatinriktad miljöpolitik är enligt centern en kombination av en effektiv lagstiftning och ett fungerande miljöavgiftssystem. Vi tror att det är detta som bäst kan främja en snabb och positiv utveckling, framför allt en miljöteknisk utveckling.

Fru talman! Jag vet att vi kommer tillbaka till detta, liksom till mycket annat när det gäller skattereformen. Det som är viktigt för oss i centern, som har gjort att vi inte har kunnat ställa upp på den finansiering av skattesystemet som socialdemokraterna och folkpartiet står bakom, är att systemet med miljöskatter och miljöavgifter måste ha en styrande effekt. Det talas här om att man inte skall ta ut skatter på miljöoch energiområdet. Förslaget om energimoms är ju ett typiskt exempel på en skatt. Från centerns sida säger vi nej till en energimoms, av det enkla skälet att en sådan inte har någon styrmekanism om vi vill åstadkomma stimulanser och incitament på miljöområdet. Den bidrar snarare till en neutralisering. Det är därför vi inte kan acceptera att man ersätter punktskatter med t.ex. en energimoms. Vår representant i miljöavgiftsutredningen har redovisat hur vi anser att miljöavgiftssystemet skall vara utformat. Vår utgångspunkt är en konsekvent övergång till ett system med skatter/avgifter i produktionsledet för att stimulera effektiviseringar och begränsningar av utsläpp i produktions-, distributionsoch konsumtionsled. Huvuddragen i de förslag som vi har lagt fram är att punktskattesystemet skall vara kvar och att det nuvarande energiskattesystemet skall halveras, med undantag av bensinen, men då kompletteras med en koldioxidskatt på 25 öre per kg. Detta är ett exempel på den utformning som vi från centern menar är den effektivaste. Skälet till att vi vill ha kvar en del av dagens energiskattesystem, som många andra vill ersätta med en helt neutraliserande moms, är att vi menar att det naturligtvis finns motiv för det. Detta skall jag emellertid inte nu gå närmare in på. Fru talman! Vi återkommer till dessa frågor, men jag skall till de båda tidigare talarna och socialdemokraternas representant i debatten ställa en fråga: Anser ni att införande av en energimoms leder till att man åstadkommer de styreffekter som vi alla tydligen är överens om? Karl-Gösta Svenson talade också om stimulanser för användande av etanol. Anser ni att en energimoms ger en sådan effekt att miljöpolitiska mål, som vi tydligen är helt överens om i denna kammare, uppnås? Avslutningsvis vill jag yrka bifall till de reservationer som centern står bakom.
Fru talman! Håkan Hansson, i kombination med en koldioxidskatt åstadkoms en styrande effekt på energibeskattningen. Dessutom vill vi moderater kombinera detta med miljöavgifter. Då anser vi att det är en fördel att också kunna ha mervärdeskatt. De förslag som socialdemokraterna har lagt fram, som folkpartiet tydligen står bakom, får inte den effekten, eftersom de vill reducera koldioxidskatten på samma sätt som de vill låta elskatten reduceras till 1,7 Zo när det gäller elintensiva industrier. När det nu eldas med fossila bränslen och produceras elkraft och värme spelar det inte så stor roll. Då har koldioxidskatten inte den styrande effekt som den borde ha. Det får den däremot med den moderata politiken. Därför kan vi moderater med fördel säga att man kan kombinera en energibeskattning med moms, koldioxidskatt och miljöavgifter, och det inte minst viktiga, miljökrav.

Fru talman! I detta betänkande behandlas, som någon talare tidigare påpekade, motioner som är väckta under den allmänna motionstiden och som främst är inriktade på det miljöpolitiska och det näringspolitiska området. De är inte väckta främst i fiskala syften. Själv lägger jag, efter min tid i skatteutskottet, mest fiskala aspekter på politiken just nu, för att försöka få fram pengar till allt det som vi vill åstadkomma. Det kanske hade varit bättre om någon vpk-representant från närings-, trafikeller jordbruksutskottet hade deltagit i denna debatt. Men icke förty skall jag delta i denna debatt. Men jag lägger märke till att debatten har vissa drag av semantiskt seminarium — vad är vad egentligen? Jag vill för min del särskilja tre drag, nämligen miljöavgifter, punktskatter och miljöskatter. Miljöavgifter skall ju vara styrande, och då bör det så att säga finnas ett rakt rör till det område som drabbas av miljöavgifter. Det kan man tänka sig är möjligt inom jordbrukssektorn. När man talar om miljöskatter är man inne på skatter som har styrande effekter, som minskar konsumtionen av något som är skadligt och finansierar något annat, men det är svårt att se detta raka samband. Men de finansierar företrädesvis satsningar på miljöområdet. Sedan kan man tala om mer allmänna punktskatter på energi. Då är det svårare att veta exakt vart dessa pengar tar vägen. Ibland finns det en tendens bland politiker att vara så fasta när de talar om pengar att de tycks tro att pengar på något sätt är besjälade, att de har ett minne, att de vandrar från bensinpumpen vidare någon annanstans. Men pengar är icke besjälade, pengar är betalningsmedel. Och statsfinanserna består inte av en mängd små påsar med olika etiketter som anger varifrån de kommer och vart de skall. Det vet alla om de tänker efter. När det gäller miljöavgifter fanns det en stor poäng i det som Karl-Gösta Svenson sade att det till stor del egentligen rörde sig om miljöskatter eller punktskatter. Vi i vpk har under lång tid varit kritiska till miljöavgifter. Vi har numera accepterat dem. Men min personliga reflexion är att problemen inte löses enbart med miljöavgifter. Jag kommer från ett län som har en av Sveriges största förorenare, Scanraff, som är ett raffinaderi i Brofjorden. Om rejäla miljöavgifter läggs på detta raffinaderi, vilket behövs för att föroreningarna skall minska, kommer detta raffinaderi att stängas. Raffinaderiet kan inte bära dessa kostnader. I vissa fall borde man kanske tala om miljöbidrag. Sverige kommer nämligen att behöva ett visst mått av raffinerade produkter hur miljövänligt Sverige än skall vara. Om man tror att miljöavgifter skulle vara något slags heureka stämmer det inte med verkligheten. Vi i vpk har sagt att vi kan tänka oss miljöskatter, miljöavgifter och punktskatter på energi. Men vi vill sätta in dem i ett fördelningspolitiskt sammanhang. Därför har vi avvisat tanken på en generell energimoms. Vi begriper att vi måste ha särregler när det är fråga om miljöavgifter, punktskatter och miljöskatter, för vissa typer av industri. Men så att säga tekniska problem får inte slå ut fördelningspolitiken i alla lägen. Och Sverige är ett högteknologiskt samhälle med goda administrativa rutiner, så detta går att klara. Jag vill göra några kommentarer beträffande det som Kjell Johansson sade om planekonomiernas dåliga miljö. Men marknadsekonomier, t.ex. Mexico City och Såäo Paulo är ju inte de bästa föredömena när det gäller miljön. Det är inte heller Japan, men om det är en marknadsekonomi eller en kapitalistisk planekonomi är något osäkert. Men icke heller där är ju miljöproblemen obefintliga. Inte heller England har obefintliga miljöproblem. Jag vill därför påstå att det för att man skall få en god miljö krävs en aktiv demokrati som är förankrad i en folkrörelsedemokrati. Det är det viktigaste. Då får man incitament för att skapa en god miljö. Det krävs också ett mått av välstånd. Det visar förhållandena i tredje världen. Det är snarast detta och inte den enkla motsättningen mellan planekonomi och marknadsekonomi som är betydelsefull. Fru talman! Vi får anledning att återkomma till den här debatten när MIA har lagt fram hela sitt betänkande. Då kan vi ta upp dessa frågor i ett miljöpolitiskt och ett fördelningspolitiskt sammanhang. Jag vill slutligen yrka bifall till reservationerna 11, 13 och 16 under mom. 4, 5 och 6 i utskottets hemställan.
Fru talman! Få ord har utsatts för så mycket skenheligt missbruk på senare år som ordet miljö. Den typiska inställningen uttrycktes av en kommunalpolitiker tillhörande ett parti, vars beteckning inte behöver nämnas. Han sade: ”Ett politiskt parti i dag har inte råd att undvara ett miljöprogram.” Med det menade han helt enkelt att ett parti, för att kunna optimera sitt stöd av de röstande, måste tala om att man tycker om miljöfrågor. Att sedan i praktiken prioritera miljö även när det kostar pengar hade han inte den minsta tanke på. Detta är en felsyn av stora mått. Miljöproblemen beror på en felaktig ekonomisk prioritering i det förgångna, och de kan inte rättas till med samma gamla ekonomiska principer. Det där tycks människor förstå i allt högre grad — kanske de sista att uppfatta signalerna är de politiker för vilka gamla värderingar inte är lätta att överge. När det gäller principer för miljöavgifter är det för de gröna självklart att dessa skall vara styrmedel för att gynna miljövänligare processteknik. Detta bör gälla upp till sådana gränsvärden som går att ta hand om inom det ekolo giska systemets ram. Utsläpp därutöver måste betraktas som kriminella och bestraffas. I reservationerna 4 och 6, som jag yrkar bifall till, har dessa principer närmare utvecklats för utsläpp av olika skadliga gaser från industrin, för radioaktiva utsläpp samt för utsläpp från bilismen. Ett speciellt problem utgör de stora affärscentra som på senare tid utvecklats utanför tätorter. Inte endast konkurrerar de ut de normala, traditionella butikerna med all deras betydelse för ett naturligt stadsliv. De orsakar också ett beroende av bilismen som är miljömässigt olyckligt och som i sin tur gör att speciellt pensionärsgrupper ställs utanför folklivet i ett naturligt affärscentrum. Vi föreslår därför en miljöavgift för affärscentra uppgående till 2 970 av bruttoomsättningen. De ekonomiska vinster som dessa jätteföretag gör genom att minska sin kundservice räcker mer än väl till för att betala den avgiften. Jag yrkar bifall till reservation 7 under mom. 3. Flygmiljöskatten har jag tidigare debatterat i denna kammare, och jag kan bara upprepa min kritik av den flathet som vidlåder en kammare, där man inte kan leva upp till de målsättningar man själv har satt. Om koldioxidutsläppen inte skall öka, måste tillräckliga ekonomiska styrmedel anbringas för att bromsa den fortgående expansionen av inrikesflyget. Även ur energisparsynpunkt är detta viktigt. Vi vet att per personkilometer åtgår tio gånger mer energi för flygtransport än järnvägstransport, och ändå fortsätter man att skattebefria flygbränsle. Denna rädsla för att styra är beklämmande. Reservation 11 tillstyrks. Reservationerna 14 och 17 under mom. 5 och 6 berör båda jordbrukets förhållande. Den första avser gödselmedelsavgiften och den andra bekämpningsmedelsavgiften. I bägge fallen är det fråga om en utveckling av det kemiberoende och oekologiska jordbruket som har gått fullständigt snett. Det är viktigt för oss i miljöpartiet de gröna att vrida utvecklingen rätt igen, men det är också viktigt för oss att se till att samhället, och inte de enskilda jordbrukarna, bär kostnaden för denna nödvändiga omställning. Vår konstruktion av avgifter som skall återgå till jordbruket är avsedda att gynna en omställning och att göra den positiv för dem som arbetar inom jordbruket. De flesta lantbrukare har en god känsla för naturen, och är inte nöjda alls med att tvingas av nuvarande ekonomiska system att utöva sitt arbete på ett naturvidrigt sätt. Alltså yrkar jag bifall till reservationerna 14 och 17. I reservation 18 föreslår jag en avvecklingsavgift för sopeldning, ett annat angeläget miljöproblem. Samtidigt bör man införa källsortering i allt fler kommuner. Utveckling pågår på området, men vårt förslag med stöd för genomförandet innebär att det skulle kunna realiseras i en snar framtid. Ett positivt mottagande kan man räkna med från hushållens sida. De flesta hushåll vill ofta bara få chansen till ett miljövänligt konsumtionsmönster. Reservation 19 refererar till engångsförpackningar, och i den reflekteras den alltmer klarnande insikten att många sopor egentligen är onödiga. Ett steg mot att minska sopberget är att uppmuntra returförpackningar, och även här föreslår vi ekonomiska styrmedel i form av en speciell skatt. Jag yrkar bifall till reservationerna 18 och 19. Reservation 20 handlar om en annan sorts miljöförstöring, nämligen den kommersiella reklam som vi alla konstant utsätts för. Ett flöde av information som vi inte har bett om strömmar ständigt mot oss och snart har vi väl glömt allt vad frid heter. Det kan inte vara riktigt att behöva avbrytas i sin läsning av tidningarnas kultursidor med budskapet att man skall köpa en viss sorts heltäckningsmatta eller att, som sker i andra länder, en spännande TV film plötsligt avbryts för att man skall övertygas om Coca-Colas förträfflighet. Vi menar att konsumentinformation har sin givna plats, men att påträngande och oönskad reklam skall beskattas på ett sådant sätt att den förhoppningsfullt tar sig mer mänskliga former. Jag yrkar bifall till reservation 20. Jag vill också kommentera vad moderaternas Karl-Gösta Svenson sade. Han talade om att skatten skall användas för styrning till effektivare energianvändning. Då blir jag lika förvånad som glad. Mer igenkännande men åter ledsen blir jag när jag hör att Karl-Gösta Svenson föredrar energimoms. Det är just momsutgifter som dras av för industrin så att beskattningen blir helt verkningslös. Man tjänar alltså inte på att spara energi. Håkan Hansson har också påpekat detta i debatten. Vårt förslag i ett annat sammanhang om beskattning av energiråvaran fungerar däremot effektiviserande, både så att industrin får bära kostnaderna och så att det är lönande att producera energi mer effektivt. Jag hoppas att även centern kommer till insikten att det verkligen är så som energin egentligen skall beskattas. Tack för ordet!

Fru talman! Det är alltså koldioxidskatten som blir styrande enligt vårt förslag när det gäller valet av bränsle. Med en koldioxidskatt i botten på energibeskattningsområdet stimulerar vi till att använda bränslen som inte är fossila till produktion av elkraft och värme. Därmed får vi en bättre miljö och mindre utsläpp. Den beskattningen är klart styrande.
Fru talman! Jag finner till min glädje att jag och Karl-Gösta Svenson är överens när det gäller koldioxidskatten, kanske inte när det gäller höjden för vi har en litet högre siffra, men principen där med styrande skatt är densamma. Principen med energimoms måste då vara felaktig om den skall ha någon styrande effekt.

Fru talman! I skatteutskottets betänkande 8 behandlas 24 motioner som väckts under den allmänna motionstiden, om bl.a. miljöavgifter, och som har anknytning till skatter och skatteutskottet. Motionärerna föreslår bl.a. införande av olika slag av miljöavgifter och en ändrad utformning av flygmiljöskatten. Vidare föreslås både slopande och höjning av avgifterna för gödselmedel och bekämpningsmedel liksom införande av avgift på att elda sopor, på engångsartiklar och på engångsförpackningar samt ändringar i reklamskatten. Frågan om olika typer av miljöavgifter har behandlats, och behandlas fortfarande, i statliga utredningar där samtliga politiska partier är representerade. Frågan om storleken på avgifterna liksom vilka områden som på kort och längre sikt skall beläggas med miljöavgifter är inte utan problem. Många olika aspekter måste vägas in innan en slutlig ställning kan tas på detta viktiga område. Kommittén för indirekta skatter, KIS, presenterade i juni ett betänkande om att lägga moms på all energi samt justera punktskatterna. Men denna utredning tvingades, som Kjell Johansson tidigare här påpekade, också att överlämna vissa frågeställningar till ”miljöavgiftskommittén” för vidare beredning. I går presenterade regeringen förslag till ett nytt skattesystem där vissa delar av KIS och MIA:s förslag ingår. Det handlar bl.a. om den koldioxidavgift om 34 öre som har diskuterats här tidigare när det gäller bensin. Ibland tycker både vi som är engagerade här i riksdagen och väljarna att vi bara pratar och pratar. Men nu börjar vi skönja en skatteomläggning, där det finns inslag av miljöavgifter — något som de flesta meddebattörer har hälsat med tillfredsställelse. Naturligtvis återstår många viktiga områden. Men Rom byggdes inte på en dag. Vi klarar väl inte heller att forcera fram nya miljöavgifter så snabbt som en del motionärer önskar. Men det kommer något — var så säkra! Det stora problemet när det gäller att införa miljöavgifter är kanske vi själva. Om de reservationer som återfinns i betänkandet avspeglar den uppfattning som gäller här i kammaren, kommer det tyvärr att bli svårt att uppnå någon större enighet om utformningen av miljöavgifterna och nivån för dessa. Vid ett studium av reservationerna i dagens betänkande upptäcker man en hel del skillnader, speciellt beträffande reservationerna 12, 13 och 14 som gäller gödselmedelsavgiften. I reservation 12 föreslås att avgiften skall tas bort. I reservation 13 säger man att man vill fördubbla avgiften. I reservation 14 tycker man att avgiften borde öka med 300 96. Det är alltså inte så lätt att träffa rätt. Det finns därför all anledning för miljöavgiftsutredningen att ägna tid åt dessa förslag och att nogsamt gå igenom dem, så att vi träffar rätt. Naturligtvis är vi alla ansvariga för den miljö som vi har i dag. Men det gäller även hur vi skall få till stånd en bättre miljö i framtiden. I detta arbete måste vi jobba både med miljöavgifter och med en effektivare miljöskyddslagstiftning — det ena utesluter inte det andra. Det är därför mycket viktigt att avvakta såväl miljöavgiftsutredningen som den översyn av miljöskyddslagstiftningen som man håller på med, innan vi beslutar vad som skall beläggas med miljöavgifter och vilka nivåer som skall gälla. Det är mot den bakgrunden som utskottsmajoriteten har avstyrkt samtliga motioner. Det handlar inte om synen på behovet av avgifter utan mera om att vi måste få ett bättre beslutsunderlag. Detta får vi redan under 1990. Fru talman! Med hänvisning till denna redovisning yrkar jag avslag på samtliga 21 reservationer och bifall till utskottets hemställan i betänkandet.
Fru talman! Kjell Nordström sade att miljöavgiftsutredningen inte har avslutat sitt arbete. Såvitt jag förstår är det helt klart att den också kommer att fortsätta att arbeta. Men en stor del av det som man har kommit fram till i utredningen när det gäller avgifter eller s.k. skatter har man utnyttjat vid finansieringen av inkomstskatteomläggningen. Att döma av den presskonferens som socialdemokraterna hade i går kommer man att finansiera skatteomläggningen 1991 med moms och miljöavgifter på energi. Det rör sig om nästan 25 miljarder — nettoeffekten är 23 miljarder. Hur stor del av det som är miljöskatter framgår däremot inte. Vid 1990 års skatteomläggning höjs ju bensinskatten med 34 öre. Jag ställer samma fråga till Kjell Nordström som jag nyss ställde till Kjell Johansson: Hur mycket höjs bensinskatten 1991 och hur mycket av de 25 miljarder som jag nämnde kan hänföras till bensinskatt? Socialdemokraterna förordar nu en koldioxidskatt. Det borde få en styrande effekt när det gäller att minska eldningen med fossila bränslen. Men det är märkligt att 1,7-procentsregeln skall gälla även för koloxidskatten. Då får vi inte den här styrande effekten. De stora förbrukarna av olja och kol, för produktion av både värme och kraft, gynnas i verkligt hög grad. Den stora förloraren är vår miljö. Vi får inte den minskning av koldioxidutsläppen som är så viktig ur global synpunkt. Det gäller ju för oss att reducera växthuseffekten, som på sikt är så allvarlig för hela jordklotet. Jag är alltså förvånad, Kjell Nordström. Jag måste ställa ytterligare en fråga till socialdemokraterna: Varför har ni inte en rak, entydig linje när det gäller beskattningen av koldioxidutsläpp — varför tillåter ni denna enorma reducering, som medför att koldioxidskatten enligt er och folkpartiets modell inte får den styrande effekt som den borde ha?
Fru talman! Jag hoppas att Kjell Nordströms yrkande om avslag på reservationerna om gödselmedelsavgiften inte bara beror på att det finns flera reservationer i det sammanhanget. Att det finns olika bedömningar av hur hög den här avgiften skall vara behöver inte vara anledningen till att man yrkar avslag på samtliga reservationer. Ungefär lika svag är faktiskt utskottets egen motivering, nämligen att det för närvarande inte kan anses aktuellt med någon förändring av avgiftsuttaget. Det kan man i och för sig anse om man inte uppmärksammar att det förekommer en mängd näringsläckage till havet runt Sverige och till sjöarna i vårt land eller att fiskar och sälar dör etc. Lägger man inte märke till sådant här, kan man anföra som motivering att det inte finns någon anledning att åstadkomma en förändring av avgiftsuttaget.
Fru talman! Om den inställning och attityd som Kjell Nordström här visar är betecknande för socialdemokratin nu, är väl socialdemokratin och svenska folket att gratulera. Det är i så fall en intressant sak. Under många år har ni ju förhalat arbetet med de här frågorna ganska rejält. Situationen kunde ha varit en helt annan i dag. Vi kunde alltså mycket väl ha haft miljöavgifterna om ni tidigare hade haft den inställning som kommer fram här i dag. Den här inställningen tvingades fram genom folkpartiets ställningstagande i KIS — den saken är helt klar. Där accepterade vi över huvud taget inte en konstruktion med sänkta punktskatter. Vi begärde i stället en slutgiltig lösning med en kombination av miljöskatter och ovanpå dessa moms. Det är emellertid inget nytt att ni yrkar avslag på samtliga reservationer. Men i det här fallet är det litet tragiskt. Det finns faktiskt ett par reservationer där reservanterna tar upp just principerna för miljöavgifterna, och dessa borde ni faktiskt inte yrka avslag på. Ni borde i stället vara med på ett tillkännagivande till regeringen i det avseendet. Ni borde också vara med på att ge regeringen till känna den uppfattning om den s.k. miljöavgiften på flyget som jag har framfört här tidigare. Den här avgiften är ju totalt felkonstruerad. Konstruktionen är alltså sådan att miljöavgiften inte får avsedd nytta.
Fru talman! Det är uppenbart att vi i ärende efter ärende samlar på oss frågor som vi skall återkomma till för att senare kunna ta ställning till dem i denna kammare. Med den här repliken ville jag bara säga att problemet med att regeringen och regeringspartiet nu uppenbarligen väljer energimomsen som ett medel att åstadkomma något på detta område är att man underminerar möjligheterna att få den styreffekt som man vill ha på miljöområdet. En stor del av industrin lyfter av momsen. I stället belastas konsumenterna med energiskatten. Bl.a. leder detta till ökade boendekostnader. Så till en annan fråga där jag gärna vill ha en kommentar från Kjell Nordström. Det gäller frågan om hur koldioxidavgiften skall vara utformad. Kontentan av majoritetsförslaget i utredningen är ju att det är avgörande om produktionen innebär värmeproduktion eller elproduktion. I praktiken innebär det att koldioxidavgiften slår fullt ut om det gäller värmeproduktion — inte elproduktion. Det är väldigt viktigt att vi i det avseendet får en neutralitet när det gäller koldioxidutsläppande verksamhet.
Fru talman! Den höjning av bensinskatten som nu genomförs, Karl-Gösta Svenson, kan senare enkelt ändras till en koldioxidavgift. Tanken är inte att höja skatten ytterligare 1991 utan att införa en avgift på 34 öre och lägga moms på. Det finns hundratusentals företag i Sverige, och det är hundra företag som är inne i systemet med 1,7-procentsregeln. Risken är att också de placerar sig utomlands, och då skulle det inte bli bättre på något sätt. Det är anledningen till att de finns i detta system och att koldioxidavgiften finns med. Jag vill säga till Gösta Lyngå att vi inte avstyrkte förslaget om gödselmedelsavgift på grund av att det fanns tre förslag. Vi tyckte att det fanns anledning för miljöavgiftsutredningen att titta på det här, så att vi skulle kunna bli något mer eniga. Med denna stora spridning var det svårt att avgöra vilken linje man skulle följa. Skulle man följa den linje som ville avskaffa avgiften, den som ville fördubbla den eller den som ville höja avgiften med 300 76? Därför är det vettigt att fundera litet mera. Håkan Hansson säger att svaret är att frågorna kommer att behandlas senare. Ja, så är det, så länge det pågår en utredning och så länge riksdagen har det här systemet att behandla sina frågor. Om det skulle vara som det är i kommunfullmäktige hemma i Skara skulle sådana här motioner få ligga i flera år till dess utredningarna var färdiga, och då hade man behandlat dem. Det systemet tillämpas inte här, och därför får vi säkert uppleva att exakt likadana motioner kommer att presenteras under januari 1990. Jag har då en vädjan till er att avstå från att skriva de motionerna, eftersom alla nu vet att det pågår en utredning.

Fru talman! Avslutningsvis vill jag säga till Kjell Nordström att jag kan förstå socialdemokraternas inställning när det gäller 1,7-procentsregeln. Ni har uppenbarligen visat att ni vill använda miljöskatter för att finansiera statens utgifter och en skatteomläggning. Det är det väsentliga skälet för er att göra på detta sätt. Ni har inte primärt miljön i sikte. Vi tar för vår del bort punktskatter på el, och därmed får de elintensiva företagen en klar fördel, och det blir den styrande effekten framför allt på koldioxidutsläppen. De som producerar värme och el med hjälp av fossila bränslen skall belastas med en koldioxidskatt, som då styr företagen att använda alternativa bränslen för att producera värme och el.
Fru talman! I den debatt som har förts tidigare i dag, där bl.a. Karl-Gösta Svenson har diskuterat skatter, finns det naturligtvis en grundläggande skillnad mellan socialdemokrater och moderater. Vi vill inte genomföra en skattereform utan att vi finansierar den. Om man har ansvaret för landets ekonomi och för invånarna kan man kanske använda även koldioxidavgiften till att finansiera en något lägre skatt på arbetsinkomster.

Fru talman! Eftersom vi lever i en marknadsekonomi som ännu inte har hittat effektiva former för att ta hänsyn till miljön och kommande generationer, måste det till både lagar och ekonomiska styrmedel för att företagen skall finna att det ligger i deras intresse att värna om miljön. Många beslutsfattare och medarbetare i industrin mår säkert illa i dag av att angelägna miljöinvesteringar inte anses lönsamma och av att det inte är företagsekonomiskt lönsamt att använda miljövänligare råvaror eller att byta ut produkter som inte är miljövänliga mot mer miljövänliga produkter. Därför behövs det ekonomiska styrmedel som gör det lönsamt för dem att handla annorlunda. Vi har pratat litet om luftmiljön. Någon nämnde luften i bl.a. Mexico City, där det har gått så långt att maginfektioner överförs via luften. I vissa polska och ryska samhällen är luftföroreningarna sådana att medellivslängden nu går ner. I vissa västtyska städer har det förekommit att man har fått förbjuda trafiken under vissa tider därför att värdena blivit så höga att det ansetts alarmerande och farligt för hälsan att verksamheten fortsatte. På samma sätt har man tvingats begränsa eller ställa av industrin under särskilt besvärliga dagar. Så långt har det inte gått i Sverige ännu, men i vissa svenska samhällen är luftmiljön mycket dålig. Här anser regeringen att vi har råd och tid att vänta på bättre beslutsunderlag. Jag tycker inte det. Vi exporterar också luftföroreningar, och varken vi, våra grannländer, våra barn eller barnbarn har råd att vänta längre. Det är inte realistiskt att göra det, utan det är dumdristigt. Det borde åtminstone vara möjligt att ta itu med sådana saker som höjd skatt på reklam och engångsförpackningar, och det borde också vara möjligt att ta itu med beskattningen av flyget och dess bränsle. Det skulle också vara fullt möjligt att införa de övriga miljöavgifter som miljöpartiet har föreslagit. Slutligen vill jag, fru talman, säga att det är spännande att notera att moderaterna i en motion har sagt att ett system med miljöavgifter inte får undergräva de svenska företagens internationella konkurrenskraft. Det är viktigt och realistiskt att vi äntligen sätter livet före pengarna, och jag är övertygad om att utvecklingen kommer att gå i den riktningen i alla länder. Sverige kan visa sig vara ett föredöme, och vi kan bearbeta sådana organisationer som GATT för att de skall medge att länderna skyddar sina miljöintressen med hjälp av miljöavgifter och att de anses vara ett medel som inte är konkurrensbegränsande.

Herr talman! Den motion som justitieutskottet har behandlat tar upp lärares rätt och möjlighet att ingripa för att avstyra våld i skolan. Under senare år har vi alltmer hört talas om våld bland barn och ungdom. Vi har hört och sett — genom massmedias försorg — hur våldet blivit allt grövre och råare, hur meningslöst det utövats och hur urskillningslöst det drabbat oskyldiga människor — barn såväl som vuxna. Vi moderater har länge varit allvarligt oroade över utvecklingen i skolan. Allt oftare hör man uttrycket ”en skola i kris”. Man menar då inte bara oreparerade, slitna lokaler, trasiga böcker, dåliga bänkar och bord och sämre kunskaper än vad världens mest påkostade skola egentligen skulle kunna ge sina elever. Det gäller även mobbning. Det gäller oroliga, okoncentrerade elever, som utövar våld mot varandra och även ibland mot lärare eller annan personal i skolan. Vi hör också allt oftare talas om meningslös förstörelse, destruktiva beteenden. Samtidigt vet vi att allt fler lärare funderar på att byta arbete, att många lärare hoppar av, att många lärare blir utbrända och går ned i undervisningstimmar eller omplaceras på mindre krävande tjänster, när och om det går. Utbildningsplatserna till de nya lärartjänsterna har inte gått att fylla. Man har helt enkelt inte haft tillräckligt många kompetenta sökande. Det här är ytterligare förhållanden som djupt oroar oss moderater. Det händer att lärare blir attackerade, knivskurna eller slagna av våldsamma elever. Många kvinnliga lärare utsätts för råa, verbala hotelser utan att egentligen ha någon som helst möjlighet att försvara sig eller att ge någon disciplinär reaktion av betydelse. Samtal räcker långt ifrån alltid, vare sig med rektor, elevvårdsgrupp, kurator, eller mellan föräldrar, klassföreståndare och elev, som ofta förekommer. Och här står skolan i dag utan möjlighet att sätta stopp för framfarten på ett effektivt sätt. Jag talar nu om den obligatoriska skolan; på gymnasieskolan kan man fortfarande avstänga en elev från undervisning. Jag har själv börjat fundera över om inte tiden är mogen att återinföra betygen i ordning och uppförande. Det skulle vara till hjälp för många elever och kanske ge bättre information till föräldrarna. Vi har under de senaste dagarna kunnat läsa om en del stockholmselevers framfart. Vid en demonstration — där elever bara uteblivit från lektionerna för att gå ut och demonstrera — bröt sig en del elever ut ur tåget, plundrade och förstörde, samt skrämde butikspersonal. Vid Allhelgonahelgen — alltså helt nyligen — ställde 900 skolelever på skollov till med upplopp på en Finlandsfärja. Det blev en skräckresa för de övriga passagerarna. Bl.a. förstörde berusade elever brandlarmen på fartyget och slog sönder inredning. Vi moderater har under mycket lång tid varnat för den här utvecklingen. Det är föräldrarna som bär huvudansvaret för barnens fostran, men skolan skall stödja och stötta. Skolan skall också förmedla kunskap, inte bara i matematik och svenska utan också om vårt etiska kulturarv. För att stävja våldet och våldstendenser i skolan skulle även ett mycket närmare samarbete mellan socialförvaltning och skola behöva etableras. Jag har här pekat på några möjliga vägar att pröva. Däremot — och det är viktigt att poängtera — skall man inte skapa särregler för skolan, regler eller lagar som inte tillämpas i samhället i övrigt. Skolan är en del av vårt öppna samhälle, och samma lagar och förordningar skall gälla för alla. SÖ har efter ett tillbud som gått igenom pressen och i samband med vilket en lärare blivit fälld givit ut en informationsskrift, S 89:24. Där redogör man för lärares såväl som annan personals rätt att ingripa i olika situationer. Den s.k. nödvärnsrätten beskrivs på ett bra sätt i skriften. Det slås fast att lärare har en tillsynsplikt och en plikt att ingripa, men man understryker också att våld allmänt sett är fftämmande för den svenska skolan. I stället skall man försöka att uppfostra elever till respekt och omtanke om varandra i det dagliga livet i skolan. Vidare pekar man på situationer som kan uppkomma och ger vissa exempel på hur vissa företeelser skall kunna stävjas. Jag vill med dessa ord yrka bifall till utskottets hemställan. Det är viktigt att slå fast att samma lagar och regler skall gälla överallt i vårt samhälle.